Herr talman! Det är klart att vi också försöker verka med de instrument vi har för att påverka våra systerpartier. Nu kan ju kanske inte precis kristdemokraterna i Tyskland jämföras med kristdemokraterna i Sverige. De har ju också kontakter med andra partier. Det finns ett par saker som jag avslutningsvis vill ta upp. När det gäller däcks eller gummifrågan, är det bra om miljöministern nu tar reda fakta. Ju mer man rotade i detta, desto mer konstiga uppgifter fick man. Här ligger kanske både en och flera hundar begravda. Det är bra om ministern tittar mer på detta. Det är ju faktiskt så att svenska miljömyndigheter har vetat om det. Då är det rimligt att miljöministern, som ytterst har ansvaret, undersöker saken. Detta kan inte vara en rimlig hantering, och det vore kanske bra om ministern sade det. Jag vill också ta upp detta med att tyskarna producerar mer avfall än vad man klarar av. Det är väl rimligt att ministern i kontakterna skickar mycket tydliga signaler; så här kan det inte vara. Precis som ministern sade, måste varje land klara av att hantera sitt eget avfall. Jag vet inte hur de tyska planerna för utbyggnad av avfallssystemet ser ut, men från svensk sida måste vi skicka tydliga signaler om att detta inte är acceptabelt. Detta måste man hantera på egen hand. Jag hoppas att ministern får ett besked från Tyskland om hur det ligger till. Ligger det till på det sätt som vi tror, och som vi tycker är felaktigt, så hoppas jag att ministern arbetar aktivt för att förändra det, så att vi får stopp på denna typ av transporter. Jag hoppas också att hon skickar ut den tydliga signalen till dem som sysslar med detta i Sverige, att det inte är en bra verksamhet. Sedan hoppas jag att ministern snabbt lägger fram ett förslag till deponiskatt. Det kan faktiskt vara ett sätt att lösa detta.
Herr talman! Detta är inget lätt problem. Dan Ericsson säger att lösningen skall vara en deponiskatt. Men av detta exempel tycker jag faktiskt att man kan se att en deponiskatt också kan leda till att man i ökad utsträckning väljer förbränning. I vissa kommuner finns det indikationer på att man säger att det är bättre att förbränna om det blir dyrt med deponi. Man kan tjäna på det. Det ekonomiska systemet blir lättare. Detta är alltså inga lätta frågor. Vi måste se till att det inte blir på det viset, för jag tycker inte att det vore mycket bättre. Det som också bekymrar mig är hur det skall gå med det svenska producentansvaret. Vi ser att plastproducenterna inte kan ta ansvaret för förpackningarna. Det finns plaster som man inte kan återvinna osv. och det är väldigt dyrt. I Tyskland har företag gått samman och försökt få en anläggning för krackning av 300 000 ton blandat plastavfall per år, men nu har dessa planer och detta bygge ställts in. Anläggningen kunde inte garanteras tillräckligt med plast beroende på att det skulle bli ganska dyrt att lämna plast på detta ställe. Men om vi tar emot och förbränner plast, och om andra länder gör det, förhindrar det utvecklingen mot att hitta bättre lösningar - som just krackningsanläggningar osv. Dessa lösningar kräver mycket kapital. Därför måste det bli kontroll och strängare krav.
Herr talman! Syftet med deponiskatten är att vi skall minska sopberget och att det skall bli dyrare att hanterar sopor. Deponi är dock det allra sämsta alternativet. Först kommer återanvändning, sedan återvinning och sedan energiutvinning. Så långt vinner man ju ändå något. Deponi är det allra sämsta. När det gäller återvinning av plaster är ett viktigt inslag att vi i Sverige har givit ett uppdrag för att få fram ett system för märkning av plaster. Detta menar vi är mycket viktigt, bl.a. med tanke på frågan om hur man skall hantera plaster ur återvinningssynpunkt. När det gäller däcken kan jag inte komma med någon omedelbar reaktion. En känsla man får är dock att däcken är ett område som borde flyttas från den s.k. gröna listan till den s.k. gula listan i EU. Det skulle åtminstone minska risken för den här sortens problem. Jag är övertygad om att vi är överens i fråga om principerna. Vi skall ha så få transporter av sopor som möjligt. Vi skall också se till att vi har ett fungerande kretslopp med i första hand återanvändning, i andra hand återvinning, i tredje hand energiutvinning och först i fjärde hand deponi. Jag kommer att arbeta för detta gentemot EU. Jag kommer också att framföra det till den tyska miljöministern. Jag hoppas att också Dan Ericsson och Kia Andreasson använder sina partikontakter i Tyskland så att vi hjälps åt med att se till problemen löses där de har uppstått, alltså i Tyskland.

Fru talman! Per Unckel har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta i fråga om de forskningsstiftelser som upprättades med medel ur löntagarfonderna, dels vilka forskningsmässiga konsekvenser som kan accepteras bli följden av åtgärderna; Per Unckel utgår därvid ifrån att följden av åtgärderna blir en nedskärning av forskningsfinansieringen. När det gäller den första frågan vill jag anföra följande. I den departementspromemoria från Justitiedepartementet som Per Unckel syftar på föreslås att särskilda lagregler införs i stiftelselagen om möjligheterna att ändra i stiftelseförordnanden - s.k. permutation - när det gäller stiftelser som har bildats av staten, kommuner, landsting eller kyrkliga kommuner. Enligt förslaget skall regeringen få besluta om permutation; föreskrifter om stiftelsernas ändamål skall dock få ändras endast om det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Vad Per Unckel anför om departementspromemorian bygger på att berörda stiftelser "uppenbart är privata". Enligt Per Unckel är det då fel att göra dem "till en del av statens intressesfär"; att göra det skulle "underminera hela stiftelseinstitutionen och stå i direkt strid med respekten för den enskilda äganderätten". Per Unckel har förbisett att de stiftelser som promemorian behandlar är stiftelser som har bildats av offentliga rättssubjekt, dvs. staten, kommuner, landsting och kyrkliga kommuner. I promemorian anförs om sådana stiftelser att det finns en betydande rättslig osäkerhet om vilka krav som i dag gäller för permutation och att det dock torde vara klart att möjligheterna till permutation är vidsträcktare än vid stiftelser som har bildats av enskilda personer. I promemorian betonas den generella principen att ett stiftelseförordnande är orubbligt, såvida inte ändrade förhållanden av en viss dignitet har inträtt. Men, sägs det, i fråga om stiftelser som har bildats av offentliga rättssubjekt kan man ifrågasätta om principen till alla delar bör upprätthållas. Man bör ta hänsyn till det starka offentliga intresset av att sådana stiftelsers förvaltning sker enligt riktlinjer utformade utifrån demokratiska principer och för det allmännas bästa. Särskilt när förvaltningen rör stora belopp och avser väsentliga inslag i den offentliga verksamheten är det otillfredsställande att ansvariga demokratiska institutioner skulle sakna möjlighet att påverka besluten under lång, kanske obegränsad, tid. Forsknings och högskolestiftelserna sägs i promemorian väl illustrera de nackdelar som principen om orubblighet för med sig. Stora medel för forsknings och utbildningsverksamhet har undandragits från ordinär demokratisk kontroll och budgetbehandling i ett läge där det av statsfinansiella skäl är särskilt viktigt att löpande pröva resursernas användning. Just med sikte på denna speciella stiftelsetyp - stiftelser bildade av offentliga rättssubjekt - bör enligt promemorian vissa begränsade undantag göras från principen om stiftelseförordnandets orubblighet. Utöver vad som anförs i promemorian talar också det stora behovet av samordning på forskningsfinansieringens område mellan å ena sidan forskningsstiftelserna och å andra sidan offentliga forskningsfinansiärer för promemorians förslag. Enligt den analys som görs i promemorian är de begränsade undantag som föreslås förenliga såväl med regeringsformen som med den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. Promemorian är remissbehandlad; remisstiden gick ut den 2 februari. Sedan remissutfallet analyserats kommer regeringen att ta ställning till förslaget om ändringar i stiftelselagen. Det kommer att ske under våren. Beträffande Per Unckels andra fråga vill jag helt kort anföra att frågor som rör finansieringen av forskningen kommer att behandlas i den forskningsproposition som regeringen avser att lägga fram för riksdagen i september 1996.
Fru talman! Den fråga som vi nu samtalar om är en fråga av yttersta principiella betydelse, från äganderättens utgångspunkt, men självfallet också av yttersta betydelse för en god och kvalitetsinriktad forskning och högre utbildning. Jag ber att få tacka statsrådet Carl Tham för svaret på min interpellation. Det tog en avsevärd tid att knåpa ihop det, men det kom till slut. Knep och knåptiden har emellertid haft det goda med sig att ett och annat ändå har förflutit sedan interpellationen väcktes. Den departementspromemoria som Carl Tham bygger hela sitt interpellationssvar på och som var väl läst innan interpellationen väcktes, har nu besvarats av remissinstanserna. Frågan är om man kan hitta någon juridiskt fotad departementspromemoria i Sveriges moderna historia som mött en så samstämmig kritik från dem som har tillfrågats. Bedömningarna ligger på en skala alltifrån "olämplig" via "strider mot grundlagen" till "strider mot Europarådskonventionen". De citat som Carl Tham hänvisade till från min interpellation - i vilken jag underbyggde mina påståenden om att det som regeringen enligt promemorian förbereder att göra är ett övergrepp mot viktiga svenska rättsprinciper - understöds nu av de tunga juridiska instanserna. Fru talman! Rimligtvis kan ingen regering som värnar rättsstaten lägga fram ett förslag i enlighet med det som Carl Tham i sitt interpellationssvar har citerat. Innerst inne inser nog också Carl Tham det. Det räcker i Sverige inte med att ha makt. Makt skall dessutom vara förenlig med rätt. Fru talman! Det är angeläget att ge de forskningsstiftelser som bildades för ett par år sedan och de två högskolor som omformades från statliga högskolor till stiftelsehögskolor den arbetsro som är nödvändig för att man skall kunna ge sitt bidrag till Sveriges utveckling mot ett entydigt kunskapssamhälle. Det är för många av oss obegripligt hur en och samma regering den ena dagen kan säga att den sätter kunskapsutvecklingen i vårt samhälle främst och den andra dagen ger sig in i vad som många betraktar som en fullständigt besinningslös jakt på forsknings och utbildningsfinansiärer som kan göra stor nytta för precis det kunskapslyft som regeringen säger sig eftersträva. Det är vidare för många av oss en gåta att socialdemokratin så till den milda grad fäst sig vid de gamla löntagarfonderna att man inte ens ett par år efter det att de avvecklats kan ge dessa frid och låta dem arbeta i konstruktivitetens snarare än i destruktivitetens tjänst. Carl Thams intresse för att diskutera principfrågor är känt av många och känt sedan länge. Han är väl dessutom, om man som en personlig kommentar får tillägga det, en av de få ännu återstående som så där riktigt in i själen förefaller tro på den centralistiska politikens idé. Många av hans partivänner har väl ändå för rätt länge sedan insett att denna princip möjligen inte räcker och håller så långt som Carl Tham hoppas. Likväl förefaller det svårt att tro att regeringen kan kasta sig in i kampen för de gamla löntagarfonderna och mot stiftelserna bara för att genomföra denna centralistiska princip på nytt. Det väcker frågan om vad det är regeringen egentligen avser att göra om, vilket gud förbjude, den skulle få möjlighet att förverkliga det Carl Tham nu talar för. Mera rakt uttryckt: Vad har regeringen emot den verksamhet som de två högskolorna Chalmers och Högskolan i Jönköping nu utvecklar, i hög grad till följd av den nya frihet de har givits? Vad har regeringen emot det som de forskningsfinansierade stiftelser, som mottagit lejonparten av medlen från de tidigare löntagarfonderna, nu utvecklar för att främja forskning och kunskapsutveckling i många olika delar av vårt land och på många olika områden? Vad har regeringen emot att vi nu satsar på informationsteknik i skolan med hjälp av de gamla löntagarfonderna? Vad har regeringen emot att det plötsligt har givits möjligheter för de mindre och medelstora högskolorna att få tillkommande forskningsfinansiering för samverkan med det näraliggande näringslivet? Vad har regeringen emot att man vid den nya högskola som regeringen själv har varit angelägen om att få bygga på Södertörn kan bygga upp en forskning med inriktning på Östersjöområdet och finansierad med hjälp av resurser från de gamla stiftelserna? Är det något annat regeringen vill göra med resurser som man så frenetiskt försöker att få kontrollen över? Om det är det - utbildningsministern - säg då rakt ut vad det är för fel på de riktlinjer för forsknings och - utbildningspolitiken som den förra regeringen avgav och i vilka de nyinrättade forskningsstiftelserna är en så vital del. Fru talman! Det har sagts mig att utbildningsministern vid något tillfälle har låtit undslippa sig att det nog är så att en god del av de resurser som nu har satsats på forskning egentligen borde satsas på det socialdemokratiska vuxenutbildningsprogrammet. Är det detta som är bakgrunden till regeringens strid för de gamla löntagarfonderna vore det ärligast att medge exakt hur det förhåller sig.
Värderade talman! Per Unckel för en ideologisk debatt. Jag skall fråga om en liten detalj i ärendet. Orsaken till att jag deltar i debatten är att jag för några dagar sedan försökte att ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham men blev hänvisad till den här debatten. Därför ändras nu tonläget litet grand i debatten. Statssekreterare Göran Löfdahl gjorde ett besök i Jönköpingsbygden för inte så länge sedan och oroade med en del yttranden som efter vad jag har läst i tidningarna tydligen också har oroat ministern. Där fick man den uppfattningen att regeringen är ute efter högskolorna Chalmers och Högskolan i Jönköping. Nu har jag förstått av svaret i dag och av en del tidigare uttalanden från utbildningsministern att det inte är så allvarligt med just detta. Mitt intresse för den här debatten är specifikt knutet till framtiden för Högskolan i Jönköping. Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham. Jag hoppas att han får tid att svara på den mitt i den ideologiska debatten. Vilken insyn tycker sig regeringen behöva ha i stiftelsehögskolornas styrelser? Det var egentligen det enda som var kvar av det Göran Löfdahl sade, om man ser till den senare debatten. Regeringen vill ha en ökad insyn i dessa högskolors styrelser. Skall en statssekreterare sitta i styrelsen, eller räcker det med en socialdemokratisk riksdagsman? Många av dem som är verksamma vid Högskolan i Jönköping och på Chalmers är intresserade av att höra vad utbildningsministern tycker om detta. Mitt inlägg här är inte orsakat av att någon kritik har riktats mot Högskolan i Jönköping eller mot Chalmers. Det gläder oss givetvis att höra att utbildningsministern liksom alla andra iakttagare av de utbildningsorganisationer som finns där berömmer dem. Jag förutsätter att det av det skälet inte finns någon anledning att misstänka att man behöver ge sig in och reglera detta ytterligare. Men någon insyn vill utbildningsministern ha, och många är intresserade av vad han svarar på denna fråga.
Fru talman! Jag vill först direkt svara Carl-Johan Wilson. Ingen har sagt - inte heller den åberopade statssekreteraren - att vi från regeringens sida är ute efter några högskolor. Vi är möjligen ute efter högskolor i den meningen att vi vill bygga ut högskolan. Det gäller alla sorters högskolor. Däremot, och det kommer jag att uppehålla mig vid, är vi i högsta grad engagerade i frågan hur de offentliga medel som har förts över till stiftelserna skall kunna utnyttjas på ett effektivt och bra sätt till förmån för hela det samlade utbildningsväsendet och forskningsväsendet. Per Unckel och jag har diskuterat den här frågan tidigare både här i riksdagen och i tidningsdebatter. Det är bara att konstatera att det föreligger en betydande ideologisk oenighet mellan å ena sidan framför allt Moderaterna och å andra sidan regeringen och Socialdemokraterna. Per Unckel och Moderaterna anser att det är rätt att använda offentliga medel - i princip skattebetalarnas medel - och att överföra dem till vad som kan betraktas som en sorts privata stiftelser. Det är i alla händelser stiftelser där beslutanderätten ligger i händerna på personer som inte har någon demokratisk ansvarighet mot ett demokratiskt organ. Vidare anser Moderaterna att det är rätt att låta dessa stiftelser hantera betydande belopp för offentliga verksamheter, vilket Per Unckel själv i konstitutionsutskottet har sagt är utanför demokratisk kontroll som en särskild ideologisk poäng. Dessa verksamheter är inte vilka som helst, utan den för samhället centrala forskningen och utbildningen. Vi anser att detta inte är rätt. Vi anser att det är demokratiskt fel. Vi anser att det är riksdagen som skall besluta om hur man skall använda offentliga medel. Vi anser också att det är demokratiskt felaktigt att en riksdagsminoritet fattar beslut som man försöker konstruera på ett sådant sätt att det inte skall vara möjligt att sedan förändra dem. Jag är helt övertygad om - och på den punkten tror jag inte att Per Unckel på något sätt kan säga emot mig - att om Socialdemokraterna på sin tid när löntagarfonderna hade inrättats hade konstruerat dem på ett sådant sätt att en senare borgerlig riksdagsmajoritet inte hade kunnat ändra på dem, skulle Per Unckel milt talat vara mycket indignerad. Vi anser också att det är felaktigt att på detta sätt ha dessa privata institutioner som har stora resurser som inte på ett effektivt sätt kan samordnas med övriga offentliga medel för forskning och undervisning. Det är till nackdel för forskningen och undervisningen, särskilt i nuvarande samhällsekonomiska läge. Hade den dåvarande riksdagsmajoriteten och framför allt Moderaterna varit intresserade av att använda dessa medel för forskning och högre undervisning, vilket normal sett är ett område där det råder en ganska stor samsyn i riksdagen, hade det varit möjligt att åtminstone uppta en diskussion med Socialdemokraterna, vilket också den dåvarande statsministern hade utlovat i samband med uppgörelser år 1992. Men någon sådan diskussion fördes inte. I stället lade man fram detta förslag och körde igenom det med sin majoritet. Nu är man förvånad och t.o.m. indignerad över att vi i vissa avseenden vill ändra på detta beslut. Hade man redan från början arbetat med utgångspunkt från en vilja att åstadkomma en samsyn vill jag på intet sätt utesluta att det hade varit möjligt, under förutsättning av att man varit villig att acceptera att offentliga medel skall hanteras av riksdagen och inte av privata institutioner. Jag vet inte riktigt vad Per Unckel syftar på när han säger sig höra att jag ideologiskt är någon sorts kvarleva inom Socialdemokraterna eller t.o.m. i riksdagen. Jag föreställer mig faktiskt att de allra flesta här i riksdagen ja, alla - tror på de demokratiska spelreglerna. Och till de demokratiska spelreglerna hör faktiskt detta. Jag känner mig inte på något sätt pikerad av denna utnämning. Tvärtom, jag tar den som en sorts utmärkelse. Får jag sedan bara till sist säga detta: Regeringen avser att bygga ut utbildningen för de lågutbildade. Det är det som Per Unckel kallar "det socialdemokratiska vuxenutbildningsprojektet". Gärna för mig. Vuxenutbildning var inte Per Unckels specialitet, det vet jag nog. Vi planerar också att bygga ut den högre utbildningen. För detta krävs nya resurser. För detta krävs en samordning, också med de miljardresurser som finns inom stiftelserna. Det är därför det är angeläget att få till stånd en lösning på denna fråga. Det är också regeringens avsikt att åstadkomma en sådan.
Fru talman! Carl Tham antydde att min utmärkelse att han var en kvarleva inte var riktigt korrekt. Carl Tham missuppfattade något vad han var en kvarleva i. Inte i demokratin, där är vi många, men i den gamla socialismen är han nog en gammal kvarleva som just nu söker sin like. Det kom en slip of the tounge från utbildningsministern, när han medgav att det nog ändå är en sorts privata stiftelser som vi nu diskuterar. Just det. Det är just därför så många av de juridiskt sakkunniga organen nu säger att man inte kan bete sig på detta vis gentemot privat egendom. Min vädjan till regeringen är att på denna punkt inse att privata stiftelser är just privata, och ty följande inte ligger inom statsrådet Thams omedelbara politiska och juridiska domvärjo. Carl Tham antyder att det finns en betydande ideologisk skillnad mellan oss. Det är korrekt. Men inte på det sätt som han själv beskriver det. Det finns en betydande ideologisk skillnad mellan oss i synen på vad det goda samhället är. Carl Tham, just den gamla antikverade idé trogen som jag tidigare talade om, föreställer sig att det bästa av alla samhällen är det samhälle i vilket en riksdagsmajoritet alltid beslutar. Det är alltså det klassiska socialistiska samhället som är idealet för Carl Tham och som ty följande skall styra varje vrå av utbildningssamhället och uppenbarligen också varje inslag i forskningspolitiken. Jag delar inte det synsättet. Liksom i flertalet länder runt om i världen skulle jag vilja se ett Sverige där forskning och kunskapsinhämtande är fritt, där det politiska ansvaret förvisso är betydande men inte allomfattande, där det alltid vid sidan om politiken finns lufthål, andningshål och möjligheter att göra annorlunda som också en politisk riksdagsmajoritet kan vara emot. Carl Tham säger att det är riksdagen som skall besluta om den samlade inriktningen av forskning och utbildning. Mot slutet kom en liten antydning om vad som är det egentliga innehållet i det statsrådet Tham nu planerar att göra. Det är uppenbarligen så att för att finansiera det socialdemokratiska kongresslöftet om de 100 000 nya utbildningsplatserna är det Sveriges mest avancerade forskning som Carl Tham vill skall betala notan. Jag instämmer i betydelsen av att man satsar på vuxenutbildning, men jag accepterar inte att en satsning på vuxenutbildning skall ske på bekostnad av det mest avancerade kunskapssökande som Sverige kan ägna sig åt. Om vi inte kan upprätthålla den avancerade forskningen kommer Carl Tham att vara en av dem som kommer att få bära den tyngsta skuldbördan för att Sverige nedrustar sitt kunskapskapital. Carl Tham tycker att en diskussion borde ha tagits med den förra oppositionen om förvaltningen av fondmedlen. Carl Tham, den diskussionen togs. Jag var med, men Carl Tham var inte där.
Värderade talman! Den borgerliga regeringen drev igenom beslutet om stiftelsehögskolorna mot socialdemokraternas vilja, sade Carl Tham. Det var en stor majoritet av socialdemokraterna som var emot det här, men glädjande nog röstade i varje fall samtliga socialdemokrater i Jönköpings län för det här projektet, vad nu det kunde bero på. Carl Tham sade också att regeringen är intresserad av hur medlen skall kunna användas så bra som möjligt. Jag blev litet besviken på svaret. Jag uppfattar nu att regeringens ambitioner är värre än vad jag hade hoppats när det gäller det här ärendet. Carl Tham sade att en stiftelsehögskola inte har något demokratiskt ansvar. Det beror på vad man menar med demokratiskt ansvar. Det gäller ju att knyta till sig studerande som gillar skolan, det gäller att skapa en stark ställning i den allmänna opinionen och det gäller att avnämarna, de som skall anställa studenterna när de är klara, också gillar skolan. Jag tror att högskolor som Chalmers och högskolan i Jönköping lever mycket tryggt när det gäller det sätt skolan sköts på. Jag tycker att utbildningsministern behandlar en enkel fråga litet nonchalant. Om man går in hit i kammaren och ställer en mycket liten fråga om en attityd från statsrådet, och inte får en enda mening som visar att han har uppfattat frågan, blir man litet besviken. Därför vill jag fråga en gång till: Kan inte Carl Tham svara på vilken insyn regeringen vill ha i de här högskolornas styrelser? Skall en statssekreterare från regeringen komma dit, räcker det med en socialdemokratisk riksdagsledamot eller är det på något annat sätt? Det är den enda fråga jag har ställt. Jag tycker att det skulle vara snopet om jag gick ifrån Kulturdepartementets konferens om EU för att ställa denna fråga och Carl Tham inte ens kan antyda att han har hört frågan.
Fru talman! Det vore verkligen tråkigt att göra Carl-Johan Wilson besviken på den punkten, särskilt om han har gått ifrån en kulturkonferens. Jag vill då bara säga att jag anser att det bör vara samma principer som gäller för dessa högskolor som för andra högskolor i landet, och där sitter inga statssekreterare. Det vet också Carl-Johan Wilson. Det där var bara en retorisk poäng. Vi har återinfört vad som tidigare var praxis, och som alla nu tycker ganska bra om, nämligen att det skall vara en viss allmän insyn i högskolorna, också genom en politisk representation från olika partier. Det är vad som gäller. I övrigt vill jag bara understryka att vi självklart inte har något emot - varför skulle vi ha det - den verksamhet som bedrivs av Chalmers och Jönköpings högskola. Det är ju inte alls det som diskussionen gäller. Per Unckel! Som jag sade redan i mitt inledande svar är detta en diskussion som inte kommer så långt. Det är uppenbart att vi ser väldigt olika på det här. Per Unckel kallar det för - och det är verkligen ett ord som Per Unckel inte tycker innebär beröm - socialism, och man får en känsla av det är socialism av allra värsta slag. Att vilja att riksdagen skall besluta om forskningsanslag, det är helt ofattbart hur man kan säga någonting sådant. Per Unckel säger att det måste finnas en vrå och att man måste kunna tänka fritt. Är det då så att alla dessa tusentals forskare som sitter med forskningsanslag från forskningsråd och alla möjliga institutioner i samhället, universitet osv. inte kan tänka fritt, därför att det är riksdagen som fattar beslut om anslaget? Det kan inte Per Unckel mena. Det är bara retoriska fraser. Per Unckel talade om rättsstaten. Men rättsstaten är inte bara lagar som skall följas. Rättsstaten i ett demokratiskt samhälle är också respekt för demokratins innebörd. Och i demokratins innebörd ligger att det är den folkvalda församlingen som skall hantera de offentliga medlen. Per Unckel säger att jag alltid vill att riksdagen skall besluta. Ja, jag vill att riksdagen skall ha inflytande över skattebetalarnas medel, det är sant, för det är skattebetalarna som har satt dit riksdagen. Det är sant. Men i själva verket är det ju så att Per Unckel och hans partivänner tycker att det ibland är jättebra att riksdagen fattar beslut, och dessutom beslut som inte kan ändras, nämligen som när man med majoritet drev igenom förslaget om de här stiftelserna. Då var det jättebra med ett beslut. Inte nog med att det var bra med ett beslut; det skulle också konstrueras så att det inte gick att ändra. Jag noterar att Per Unckel nu lika litet som tidigare kan besvara frågan hur han skulle ha ställt sig om socialdemokratin på sin tid hade genomfört löntagarfonderna med den här konstruktionen och därmed hade omöjliggjort för en borgerlig riksdagsmajoritet att ändra på beslutet. Per Unckel talar om pluralism och mest avancerad forskning. Det är inte så som han säger, och det vet Per Unckel mycket väl, att en ändring av stiftelsernas inriktning, en samordning med övrig forskningsfinansiering kommer att leda till en utarmning av svensk forskning eller att dessa medel överförs till vuxenutbildning. Däremot skulle vi få ut mer resurser i faktisk forskning och i högre undervisning om de här medlen bättre kunde samordnas med den offentliga finansieringen. Det är sant. Det är också sant att de resurser som vi anslår till all högre utbildning och forskning i ett mycket trängt samhällsekonomiskt läge måste prövas i ljuset av andra utbildningsbehov. I det här landet finns över två miljoner människor som inte har mer än en högst tvåårig gymnasieutbildning. Vi vill att dessa människor skall få chansen att skaffa sig bättre jobb genom gymnasiebehörighet och högre utbildning. Också det kräver resurser, det är ingenting att fnysa åt. Jag förstår att de personer som omger Per Unckel och ger honom råd om dessa stiftelser tycker att det här inte är så viktigt. Här handlar det om spjutspetsar. Men glöm inte bort att också spjutspetsar behöver någon som håller i skaftet.
Fru talman! Förvisso är det så. Nu får väl ändå utbildningsministern bestämma sig vilken fot han skall stå på. Först säger han att vi inte skall finansiera vuxenutbildning med löntagarfondsmedel. I nästa andetag säger han att jag förvägrar vuxna utbildning bara därför att jag inte vill göra ingrepp i den privata äganderätten. Vilket ben är det som Carl Tham skall stå på, om ens på något? Möjligen försöker han slå blå dunster i ögonen på alla dem som faktiskt börjar förstå vad detta ytterst handlar om. Jag kan svara på Carl Thams fråga vad jag hade sagt om löntagarfonderna hade hanterats på ett sätt som gjort att jag, som Carl Tham tror, vederstyggligen skulle skällt, nämligen att man hade gjort det omöjligt för en kommande riksdagsmajoritet att göra det vi gjorde. Hade det beslutet fattats i fullt demokratisk ordning och efter ett löfte till väljarna om att så skulle ske, hade jag säkerligen haft invändningar i sak men ändå accepterat att det skedde och inte försökt att bryta mot grundlagen för att reversera beslutet. Carl Tham glömmer att fyra borgerliga partier 1991 sökte väljarnas mandat, och fick det, för att slutgiltigt och oåterkalleligt avveckla löntagarfonderna. Det var exakt detta vi gjorde, och det är det som i grunden upprör den gamle fondutredaren Carl Tham så ända in i märgen. Riksdagen har alltså fattat ett beslut om att dessa medel skall användas till forskning. Min vädjan till Carl Tham är att äntligen försöka inse att ett och ett halvt års mest finurliga stridspiruetter för att komma åt dessa resurser mot och vid sidan av lagen misslyckats. En enhällig sakkunskap säger att detta inte är tillrådligt. Kan inte Carl Tham medge, för forskningens och utbildningens skull, att vi nu skall gå vidare på de villkor som gäller enligt det beslut som riksdagen tidigare har fattat om inrättandet av stiftelserna? Carl Tham säger att jag hävdat att om riksdagen bestämmer över forskningsanslagen kan inte en forskare tänka fritt. Det är nonsens! Vad jag däremot har hävdat är att forskningen blir friare om inte all forskningsfinansiering är beroende av beslut fattade i denna kammare, om det kan finnas fria finansiärer som vid sidan om riksdagen har en möjlighet att fylla luckor där t.o.m. riksdagsmajoritet kan tänkas ha tänkt på felaktigt sätt. Vad Carl Tham nu bekräftar är att han inte litar på att de som finns utanför riksdagens kammare kan fatta kloka och visa forskningsfinansieringsbeslut. Han säger att de fattar felaktiga beslut. Vilka felaktiga beslut som fattats låter han oss inte veta. Han säger bara att om regeringen och riksdagsmajoriteten får fatta besluten, blir det mer forskning och bättre effekt av pengarna. Det är naturligtvis inte så, Carl Tham. Entydig vetenskaplig erfarenhet har visat oss att pluralismen och mångfalden i längden innebär klokare beslut än en aldrig så upphöjd och upplyst utbildningsminister som lägger sina forskningspropositioner på riksdagens bord. En vädjan till Carl Tham från många: Lägg av kampen mot forskningsstiftelserna och låt forskningen börja arbeta på de goda villkor som tidigare har skapats!

Fru talman! Jag måste faktiskt medge att jag inte tror på Per Unckel när han säger att han hade tyckt att det var helt okej om man hade inrättat löntagarfonderna på det här sättet. Vi kan stå här i evighet och tala om hur det egentligen då hade varit, för det går inte att utröna. Låt mig vara helt tydlig på den punkten: Jag tror inte på det. Tycker Per Unckel att han då hade haft rätt att vara indignerad? Det hade varit fel. Det är precis samma situation som vi nu diskuterar. Det är uppenbart att Per Unckel inte riktigt vill förstå skillnaden mellan sitt synsätt och mitt. Han förstår inte riktigt innebörden av de demokratiska spelreglerna. Han säger att det finns massor med folk utanför riksdagen som kan fatta kloka beslut. Ja, vem bestrider det? Det är inte alls detta frågan gäller. Det gäller alla möjliga saker. När det gäller forskning fattas många beslut utanför riksdagen. Man får en känsla av att det enligt Per Unckels beskrivning är riksdagen eller regeringen som fattar beslut om varje enskilt forskningsprojekt. Det går inte alls till så, och det vet Per Unckel. Vi har ett system som är konstruerat sedan lång tid tillbaka och som bygger på att det är vetenskapsmännen som i stor utsträckning fattar beslut om enskilda forskningsprojekt, men riksdagen har ändå rätt att avgöra vilken inriktning forskningen skall ha och vilka resurser som skall anslås till olika områden. Det är där som riksdagen fattar beslut. Varken ministrar, riksdagens utskott eller riksdagen i plenum fattar några sådana beslut. Grundfrågan gäller hur man hanterar offentliga beslut, om det skall ske i demokratiska församlingar eller inte. Det är frågan. Den här ideologiska debatten är naturligtvis klargörande och viktig, och jag har absolut ingenting emot att föra den. Jag tycker att den är angelägen. Jag måste säga till Per Unckels försvar att han inte döljer sin ideologiska position i det här fallet. Moderaterna har gång på gång demonstrerat att de anser att saker och ting blir bättre om man för beslut från de demokratiska församlingarna ut till olika privata institutioner. Man vill gå vidare på den vägen. Här finns alldeles klart en avgörande skiljelinje, och det kommer att bli olika samhällen när man går i de olika riktningarna. Likväl finns här också praktiska och konkreta frågor. Som jag sade är vår avsikt att bygga ut utbildningen och att, som socialdemokratin hittills alltid i betydande enighet i denna kammare gjort, satsa på forskning och utveckling. Men vi måste också ta realekonomiska hänsyn. Det är någonting som med tanke på hur pengarna spenderades under Per Unckels tid kan vara en aning främmande för Per Unckel, men vi måste göra det. Då måste man se på hur de en och halv miljard kronor som det årligen kommer att handla om kommer att användas i förhållande till andra resurser som finns tillgängliga. Det kan inte vara rimligt i längden att enskilda personer styr vilka kommuner som skall ha stöd för IT-utveckling och vilka som inte skall ha det. Så blir det i dag med de här stiftelserna. Här finns alltså ett konkret praktiskt problem. Vår avsikt är att försöka lösa det till fromma för landets högre undervisning och forskning.

Fru talman! Jag skall svara på en interpellation som har framställts av Ingbritt Irhammar.

Eftersom frågorna delvis går in i varandra har jag valt att lämna ett sammanhängande svar. Inledningsvis vill jag säga att de övergripande målen för regionalpolitiken är uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Kvinnors och mäns erfarenheter, intressen och kompetens skiljer sig från varandra. Det är i detta sammanhang könsperspektivet i regionalpolitiken kommer in. Studier visar att kvinnorna i större utsträckning deltar i det lokala utvecklingsarbetet än vad män gör. Kvinnokraften är en utvecklingskraft i landsbygd och glesbygd. I augusti 1995 uppdrog regeringen åt NUTEK att sammanställa de utvecklingsperspektiv som följer av de regionala strategier som alla länsstyrelser har i uppdrag att ta fram. NUTEK skall också göra en samlad bedömning av strategierna. Konsekvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män skall belysas. Uppdraget skall redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet i december 1996 och en delrapport skall lämnas under våren. Som ett led i strävan att få en jämnare fördelning av regionala utvecklingsresurser skall länsstyrelserna medverka till att Regionala Resurscentra för kvinnor skapas. I 22 av 24 län har beslut om etablering av sådana fattats. Totalt har anslagits 28 miljoner kronor för verksamheten. Majoriteten av dessa Resurscentra är redan i dag operativa. För att stödja och komplettera dessa beslutade regeringen i september 1994 att NUTEK i samarbete med Glesbygdsverket skall ansvara för att ett nationellt resurscentrum för kvinnor byggs upp. I höstas beslutade regeringen om en förlängning av projekttiden med ett år till den 31 december 1996. Vid denna tidpunkt skall NUTEK redovisa hur verksamheten utvecklas samt föreslå formerna för en eventuellt fortsatt verksamhet. Hur de regionalpolitiska projektmedlen använts för budgetåret 1994 93 till 26 miljoner kronor budgetåret 1994/95. Det innebär att ca 5 % av projektmedlen går till jämställdhetsfrågor. Därutöver berörs självfallet kvinnor av projekt även inom andra områden. Vad gäller lokaliseringsstöden har andelen nya jobb som tillfallit kvinnor legat mellan 30 och 38 % under de senaste fem åren. När det gäller de beslut som fattades av NUTEK 1994 95 var 35 %. I sammanhanget bör uppmärksammas att Arbetsmarknadsdepartementets och NUTEK:s verksamhet med att etablera tjänsteföretag i våra stödområden hittills har resulterat i beslut att etablera drygt 5 500 arbetstillfällen. Av dessa beräknas hela 70 % ha blivit tillsatta med kvinnlig arbetskraft. 1995 visade att det blev 5 700 nya jobb. Andelen arbetstillfällen som gått till kvinnor är ca 30 %. De siffror jag här har angett är i och för sig tämligen höga, men de är ändå inte tillfredsställande. Jag ser det som utomordentligt viktigt att resultaten snarast förbättras. Enligt vad jag erfarit har NUTEK ökat sina ansträngningar för att det uppställda målet skall uppnås av samtliga stödgivare. Jag vill peka på ytterligare två faktorer som jag hoppas kan förbättra situationen. Den översyn av statliga företagsstöd som nu pågår skall bl.a. leda till ökade kunskaper om stödens effekter och förslag till förändringar av nuvarande stöd. Vidare skall översynen komma med förslag till en effektivisering av handläggningen samt förbättrad samordning och samverkan mellan de organ som handlägger frågor om stöd. Översynen har bl.a. som uppgift att särskilt kartlägga behovet av stöd till kvinnors företagande. Utredningen skall lämna sin rapport i april 1996. Könsperspektivet och jämställdheten har också givits hög prioritet i de strukturfondsprogram som arbetats fram i olika regioner i landet inom ramen för mål 2, mål 5b och mål 6. I EU har jämställdheten fått ökad betydelse och är jämte sysselsättningen en av unionens viktigaste uppgifter. I de förhandlingar som vi fört med kommissionen om dessa program har man därför tydligt visat sin uppskattning över de prioriteringar som vi har gjort. Här i Sverige kommer en betydande del av strukturfondspengarna att gå till åtgärder speciellt riktade till kvinnor. Dessutom finns en mängd insatser där kvinnor är en målgrupp bland andra. Det gäller t.ex. kompetenshöjande insatser av olika slag. Låt mig också tillägga att just kommissionären som är ansvarig för regionalpolitiken i EU personligen är väldigt engagerad i jämställdhetsfrågorna och alltid är väldigt noga att titta på just den aspekten när det gäller regionalpolitik och fördelningen av regionalpolitiskt stöd.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret. Jag noterar att arbetsmarknadsministern inte är nöjd med resultaten när det gäller jämställdheten inom de regionalpolitiska satsningarna. I stället framhåller han att resultaten måste förbättras. Därmed är vi överens. Det krävs sannerligen kraftfulla förbättringar för att åtminstone vi i Centern kan anse att riksdagen lever upp till de beslut och målsättningar som riksdagen fastställt på det här området. Som arbetsmarknadsministern slår fast måste det regionalpolitiska utvecklingsarbetet utgå från en långsiktig strategi som syftar till tillväxt inom ramen för en hållbar utveckling. Dessutom vill jag framhålla det viktiga målet att människor i olika delar av landet skall ha en likvärdig standard, att det skall vara möjligt att bo och arbeta i olika delar av landet. "Hela Sverige skall leva!" får inte bara bli ett slagord. Det praktiska politiska arbetet skall fyllas med handlingar som kommer både män och kvinnor till del. Under en lång följd av år har de regionalpolitiska insatserna kommit männen till del i mycket större utsträckning än kvinnorna. Svaret i dag visar också på samma fortsatta orättvisa. Statens resurser behöver integreras bättre med regionala och lokala resurser för att effektiviteten skall kunna ökas också inom regionalpolitiken. En förutsättning för detta är en ökad decentralisering av resurser, ansvar och befogenheter. Det har visat sig att när det gäller både det regionalpolitiska stödet och arbetsmarknadsstödet är, som sagt, kvinnorna förfördelade. Jag tror att detta beror väldigt mycket på att arbetslösheten bland män tidigare varit högre än hos kvinnorna. Men nu ökar arbetslösheten också bland kvinnor, särskilt i samband med minskningarna i den offentliga sektorn och varslen där. Enligt min uppfattning är det nu dags att prioritera kvinnoperspektivet både i regionalpolitiken och i arbetsmarknadspolitiken. Detta är någonting som krävs för att man skall komma till rätta med de orättvisor som nu är konstaterade. Vi har redan i dag problem med kvinnounderskott i glesbygden. Om vi inte på ett bättre sätt kan ta till vara kvinnokraften kommer förhållandena att ytterligare försämras. Det är stor risk för det. Vi vet också att det för att kvinnor skall stanna kvar i glesbygden fordras både utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen. Därför är det så viktigt att man inom regionalpolitiken verkar för ett mer decentraliserat näringsliv och en breddning av den lokala arbetsmarknaden. Ett sätt att uppnå större decentralisering skulle kunna vara att man förde över arbetsmarknadsmedel till länsstyrelserna eller kommunerna så att den lokala förankringen ökades. Med detta skulle även stöd till och möjligheter till en bredare arbetsmarknad för kvinnor underlättas. Enligt min uppfattning är det just de lokala aktörerna, som exempelvis kommunerna, som har bäst kännedom om den lokala arbetsmarknaden och som bäst kan göra avvägningar av hur medlen bäst skall tas till vara. En av mina frågor till arbetsmarknadsministern är denna: Är regeringen beredd att låta kommunerna ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken i akt och mening att öka och bredda möjligheterna för kvinnor att få sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden? Som jag sade tidigare, är det oftast kvinnorna som är utvecklingskraften på lokal nivå. Det är kvinnorna som kan leda utvecklingen mot en starkare och stabilare näringslivsutveckling i glesbygden i framtiden. Det är därför så viktigt att ta till vara de kvinnliga eldsjälarna, deras engagemang och deras insatser för en positiv lokal utveckling. Ett sätt att göra detta är ju genom de regionalpolitiska stöden. Därför måste NUTEK verkligen skärpa övervakningen av hur länsstyrelserna hanterar de regionalpolitiska projektmedlen. I min fråga ingick hur projektmedlen hade tillfallit kvinnor respektive män, och arbetsmarknadsministern hänvisar i svaret till rapporten från NUTEK, som väntas inom kort, och säger att 5 % av projektmedlen går till jämställdhetsfrågor. Då vill jag också fråga: Anser arbetsmarknadsministern att detta är tillräckligt? Kommer ministern att ta initiativ till en ökning? Själv anser jag att 50 % av de regionalpolitiska medlen skall fördelas till kvinnoprojekt. Är arbetsmarknadsministern beredd att arbeta för detta?
Fru talman! När vi nu pratar om regionalpolitiken uppehåller vi oss väldigt mycket runt företagsstöden och projektmedlen. Det är viktigt att komma ihåg att de egentligen är den lilla delen av regionalpolitiken. Om vi ser till den sammantagna regionalpolitiken, finner vi att det är några områden som har betytt väldigt mycket. Jag vill peka på några av dem. Det kanske viktigaste är att vi har sett till att vi har en infrastruktur som fungerar i hela landet. Vi har haft och har ett mycket bra skatteutjämningssystem, som har gjort det möjligt att upprätthålla en offentlig service i landsbygd och glesbygd på ungefär samma standard som i tätorterna. Det är naturligtvis oerhört viktigt ur jämställdhetssynpunkt. Vi har också under senare år kunnat kraftigt bygga ut den högre utbildningen och gymnasieutbildningen. Även i många mycket små glesbygdskommuner har man nu egen gymnasieskola, vilket dels tillför arbetstillfällen, dels ökar möjligheterna att klara jämställdhetsarbetet. Däremot har vi haft svårare att lyckas när det gäller företagsetableringar, och det är klart att marknaden har ett helt annat inflytande där än i de andra exemplen som jag nu nämnde, där riksdagen har ett stort inflytande. Det är inte enkelt för en glesbygdskommun, som slåss för att över huvud taget överleva, att säga att man där är beredd att ta emot etablering bara under förutsättning att 40 eller 50 % av dem som anställs är kvinnor. Jag har själv suttit i den förhandlingspositionen vid åtskilliga tillfällen och vet hur oerhört svårt det är att lyckas med den förhandlingen. Det oaktat vill jag understryka vad Ingbritt Irhammar säger, dvs. att det bör vara så att en större andel av projektmedlen går till projekt som ökar jämställdheten. Samtidigt kan man säga att det största hotet mot glesbygd och landsbygd är den ojämna könsfördelningen. Det är många unga kvinnor som lämnar glesbygdsområden. Det är naturligtvis viktigt, både för den egna bygden och för samhället, att fördelningen blir bättre. Det som då gläder mig är att de länsstyrelser som har mycket sådana pengar också har mycket EU-stöd. Det innebär att det framöver kommer att finnas mindre av de fria projektmedlen. Merparten av länsstyrelsens anslag måste ju gå till samfinansiering med EU medel. I EU-projektens måldokument är ambitionen på jämställdhetsområdet högre än vad den tidigare var i den nationella resursfördelningen. Sedan frågade Ingbritt Irhammar hur jag ser på möjligheterna att stärka kommunerna när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Där har vi genomfört en förändring från den 1 januari i år, rätt stillsamt men rätt betydelsefullt, genom att förändra styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna, så att vi nu både i AMS och i länsarbetsnämnderna har fullvärdiga styrelser. Vi har också ökat länsarbetsnämndernas självständighet gentemot AMS. Samtidigt har vi sagt åt länsarbetsnämnderna att det nu är viktigt att deras styrelser delegerar ansvar och befogenheter till arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingsnämnden, som ju är en nämnd som hittills egentligen inte har haft någon beslutanderätt. Glädjande nog kan jag konstatera att länsarbetsnämndernas styrelser i många län nu väljer dels att föra ut väldigt mycket av besluten till de lokala arbetsförmedlingsnämnderna, dels att sätta någon kommunalt förtroendevald som ordförande, för att stärka kopplingen mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Jag måste säga att jag tycker att det är väldigt sympatiskt att man väljer den lösningen. I bl.a. Stockholms län har länsarbetsnämndens styrelse förordat en sådan lösning. Det kan vara bra att på det sättet öka kommunernas inflytande, dvs. på den lokala nivån. Jag vill samtidigt säga, just när vi pratar om regionalpolitik, att det är viktigt att använda begreppet den lokala nivån. Vi vet ju att arbetslösheten är ett problem i Sverige, men den är ett ännu större problem i de hårdast utsatta regionerna. Det är inte lätt för de fattiga småkommunerna att ta på sig ett ytterligare ansvar när det gäller arbetsmarknadspolitiken, utan staten måste ha det ekonomiska ansvaret även i fortsättningen. Däremot kan kommunerna få ett större inflytande över resurserna, så att de används på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag tycker att de skall göra detta tillsammans med arbetsförmedlingarna.
Fru talman! Först vill jag säga att även jag ser på regionalpolitiken som en del i helhetspolitiken, nämligen så att infrastrukturen är oerhört viktig i det här sammanhanget, precis som skattereglerna och utbildningsinsatserna är A och O. Det är därför som vi i Centern har kämpat så oerhört mycket för en utlokalisering av högre utbildning, för en satsning på högskolor runt om i hela landet, med ökade resurser till de lokala högskolorna. Vi vet att man stannar där man kan utbilda sig. När det återigen gäller regionalpolitiken, kan man inte heller, som jag sade tidigare, skilja den från arbetsmarknadspolitiken, utan det handlar om gemensamma satsningar. Jobb är ju en förutsättning för att man skall kunna stanna kvar. Jag har också tittat på en annan rapport, som kom häromveckan och som gjorde mig ytterligare oroad. "Ams ger honom 632 miljoner mer." Det visade sig, att av de olika stöden till utveckling, kompetenshöjande insatser och arbetsmarknadsinsatser går två tredjedelar till män och en tredjedel till kvinnor. Jag menar att det inte får vara så. Målsättningen måste vara hälften var, särskilt när situationen är den att arbetslösheten jämförelsevis är lika stor bland män och bland kvinnor. Här måste uttalas en politisk vilja, både från regeringen och från oss i övriga partier, att det bör vara en jämn fördelning - annars klarar vi inte jämställdhet, inte arbetsmarknadspolitik och inte regionalpolitik. Åtminstone vi i Centern har denna målsättning, och vi kommer att ligga på för att se till att olika insatser utvärderas och också se till att det sker en rättvisare fördelning.

Fru talman! Nu är vi på väg att glida över till en arbetsmarknadspolitisk debatt. Men jag vill ändå säga att regeringen mycket tydligt har formulerat jämställdhetsmålet i det regelverk som gäller för AMS och länsarbetsnämnderna. Efter att ha följt deras redovisningar varje kvartal har jag funnit att de lever upp till målet, dvs. att det skall vara lika många kvinnor i åtgärder som män i relation till arbetslösheten. Detta mål har de klarat hittills. Däremot är naturligtvis ett byggjobb per dagsverk dyrare än ett jobb i t.ex. Den andra frågan - jag skall hålla mig till frågorna för att inte förlänga diskussionen - gällde den lokala nivån. Regeringen har ju lagt fram förslag i riksdagen, som riksdagen också har godkänt, om att utöka kommunernas befogenheter när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Som sagt var har vi nu också förändrat arbetsförmedlingsnämndernas roll. Det som Ingbritt Irhammar framför om allt större lokalt inflytande är något som jag känner mig väldigt hemma med. Jag behöver inte polemisera om detta.
Fru talman! Jag vill också beröra EU:s strukturfonder. Som jag ser det ger de unika möjligheter för småföretagare och även kvinnliga småföretagare att skapa förutsättningar för ytterligare sysselsättning. Kombinationen av nationella och gemensamma insatser tillsammans med de medel som man kan få från strukturfonderna ökar möjligheterna att stimulera en hållbar regional utveckling. För mig är det oerhört viktigt att EU:s utbildningsprogram och strukturstöd i stor utsträckning också riktas till kvinnor som vill starta eget. Jag vill gärna ha arbetsmarknadsministerns kommentar till detta. Möjligheten att skapa förutsättningar för nya jobb tror jag inte är tillkomsten av nya jobb inom den offentliga sektorn. Möjligtvis kan vi försöka bevara de jobb som finns genom att värna om bidragen till kommuner och landsting. Men att jobben blir fler i framtiden är det nog ingen som tror. Det är för tillskapandet av nya jobb, där det behövs kvinnligt företagande, som vi kan ge stöd och hjälp. Då behövs det kvinnliga företagandet, eftersom det är så många kvinnor som är offentliganställda. Därför är det oerhört viktigt att en stor del av projektmedlen satsas på just kvinnligt företagande. Det är svårt att hålla isär detta med arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik ur ett könsperspektiv, för de hör så att säga ihop. När det gäller stöd till företagande och kompetenshöjande insatser är fördelningen av de statliga stöden enligt följande: Av lönebidragen går nästan 60 % till män och ungefär 70 % till män och 30 % till kvinnor. Av starta egetbidragen, som är så viktiga i detta sammanhang, går 65 % till män och 35 % till kvinnor. Så har fördelningen sett ut när det gäller i stort sett allt utom utbildningsvikariaten. Slutligen: För att kvinnor skall lyckas i framtiden behövs det rejäla kompetenshöjande insatser inom regionalpolitikens och arbetsmarknadspolitikens områden, och fördelningen måste vara fifty-fifty.
Fru talman! När det först gäller den arbetsmarknadspolitiska åtgärdsarsenalen vill jag hävda att AMS lever upp till de uppsatta målen. Men när det gäller just lönebidragen är det däremot fråga om en ganska lång process, därför att det handlar om människor som har arbetat under en mycket lång tid. Det fungerar ju inte så att man avskedar män för att anställa kvinnor. Men utbildningsvikariatet är faktiskt en åtgärd som oftast leder till ett jobb, så det är den mest framgångsrika insats som görs. Återigen om EU och företagsstödet: Det är väldigt tydligt inriktat på att jämställdhet skall ingå i programmet. Som jag sade i mitt inledningsanförande är kommissionären Wulf-Mathies, som har en facklig bakgrund när det gäller kvinnodominerade yrken i Tyskland, oerhört engagerad för att så också blir fallet. Hon följer detta mycket noga och är väldigt intresserad av Sverige just därför att Sverige också på detta område är ett föregångsland.

Fru talman! Hans Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att göra en översyn av lagstiftningen mot etnisk diskriminering i syfte att göra lagen praktiskt tillämpbar. Andersson har även frågat om regeringen är beredd att göra en översyn av riktlinjerna för Arbetsmarknadsverket så att platsförmedling kan ske utan diskriminering och utsortering av arbetsmarknadspolitikens prioriterade grupper. Slutligen har Hans Andersson frågat om regeringen är beredd att pröva kundanpassade arbetsmetoder som "reducerade order", så att övergripande arbetsmarknadspolitiska mål ej sätts åt sidan. På den första frågan kan jag svara att regeringen har för avsikt att inom en nära framtid göra en översyn av lagen mot etnisk diskriminering. Jag vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av att det sker en attitydförändring till invandrare på arbetsmarknaden. Som ett led i strävan att uppnå en sådan förändring har jag tillsammans med invandrarminister Leif Blomberg haft överläggningar med huvudorganisationerna på arbetsmarknaden. Diskriminering skall självklart bekämpas, men det finns därför inget behov av att göra någon översyn av riktlinjerna för Arbetsmarknadsverket. Av de verksamhetsmål som regeringen fastställt och som Arbetsmarknadsverket har i uppdrag att verkställa är det främst följande mål som är relevanta i detta sammanhang: "Fler invandrare och handikappade till arbete och åtgärd", vilket innebär att andelarna invandrare och handikappade skall vara betydligt större än deras andelar av de arbetssökande utan arbete. Detta mål uppnåddes under förra budgetåret. De utomnordiska medborgarnas andel i åtgärderna har fortsatt att öka något snabbare än andelen utomnordiska medborgare utan arbete. Andelen utomnordiska medborgare i åtgärder uppgick under tredje kvartalet 1995 till 16,1 % jämfört med 12,6 % bland alla utan arbete. Exempelvis har andelen utomnordiska medborgare i arbetsmarknadsutbildning ökat till 25 % under tredje kvartalet Regeringen har inte tidigare haft för avsikt att detaljreglera den verksamhet som AMS är ansvarig för och kommer inte heller att göra detta i framtiden, snarare tvärtom. Regeringen har i flera olika sammanhang, bl.a. i flera propositioner, klart gett uttryck för sin uppfattning i denna fråga. Arbetsmarknadspolitiken måste utvecklas i riktning mot att fler aktivt medverkar. Därför behöver staten tillsammans med andra aktörer finna former för att stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken. I det gemensamma arbetet med att stärka arbetsmarknadspolitiken måste dessutom fackliga organisationer och arbetsgivare finnas med för att öka den lokala förankringen och kännedomen om arbetsmarknadens utveckling. Detta innebär kort sagt att de riktlinjer som AMS har fått av regeringen ligger fast. Utmärkande för verksamheten inom Arbetsmarknadsverket är att den vilar på resultatstyrning som följs upp kvartalsvis, och arbetet utvärderas i flera sammanhang. Det är således inte fråga om någon detaljstyrning eller "öronmärkning" av medel från regeringen till AMS. Invandrarnas behov av särskilda utbildningsinsatser uppmärksammas på olika nivåer inom såväl arbetsmarknadsutbildningen som inom det ordinarie utbildningsväsendet. Således finns det t.ex. inom folkbildningsområdet, folkhögskolor och bildningsförbund, destinerade kurser för arbetslösa invandrare. Inom högskoleområdet har särskilda utbildningsinsatser gjorts, t.ex. aspirantutbildning för invandrare som har akademisk utbildning i hemlandet men som saknar arbete i Sverige.

Fru talman! Jag hade blivit förvånad om Hans Andersson hade varit nöjd med svaret. Jag skall besvara frågorna en efter en. Först tar jag upp lagen om etnisk diskriminering. Vi kommer tillbaka med ett förslag. Det pågår just nu en beredning i regeringskansliet om hur den lagändringen skall se ut. Det är självklart att den syftar till att göra lagen mer effektiv. Syftet är inte det motsatta. Det kan väl vara svar på den frågan. Den andra fråga Hans Andersson tar upp gäller arbetsförmedlingarna och hur de klarar sin mycket svåra roll. När händelsen - och Svenska Dagbladets sätt att jobba med frågan - uppdagades träffade jag samtliga länsarbetsdirektörer och AMS verkställande ledning för att med dem gå igenom hur det hade kunnat hända och vad som låg bakom. Alla var övertygade om att något sådant inte får ske och att det inte får gå till på det sättet. AMS och länsarbetsdirektörerna inledde direkt ett arbete ut mot arbetsförmedlingarna för att förhindra att sådana saker inträffar. Å andra sidan vill jag säga att statistiken inte hade sett ut som den såg ut om man inte också hade blivit litet provocerad. Upplägget var, tyckte jag, på det sättet. Men jag vill återigen understryka att det inte försvarar vad som skedde. Det sätt som arbetsförmedlingarna uppträdde på i detta fall är helt oacceptabelt. Men jag anser att arbetsförmedlarna - det är egentligen det jag vill säga - är den yrkesgrupp som tar den hårdaste fighten ute i samhället för att förhindra diskriminering. De gör ett svårt och jättebra jobb. Därför känns det litet orättvist att peka ut en grupp som faktiskt försöker och anstränger sig. Arbetsförmedlarna möter både arbetsgivare och arbetskamrater som inte släpper fram kompisar bara för att dessa har ett annat namn. Jag skall svara på hur jag ser på frågan om reducerad order. Jag har resonerat rätt mycket med arbetsförmedlingen om det. Arbetsförmedlingens bekymmer är ju att få in tillräckligt många jobb som kan förmedlas via arbetsförmedlingen. De starka i samhället går väldigt sällan via arbetsförmedlingen. Arbetsgivare som har en väl upparbetad personalorganisation, ett brett kontaktnät och ett stort nätverk använder inte heller arbetsförmedlingen. Starka arbetslösa behöver inte arbetsförmedlingen i samma utsträckning som de svaga. De arbetsgivare som är välorganiserade klarar sig också utan arbetsförmedlingen på ett helt annat sätt än svaga arbetsgivare. För att arbetsförmedlingen skall kunna göra sitt jobb och se till att den långtidsarbetslöse invandraren, den äldre eller den unge som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden kommer ut måste man också fånga in så många jobb som möjligt och verkligen kunna vara med i en urvalsprocess så lång tid som möjligt. Det är av den anledningen som man använder sig av ett system där man hjälper arbetsgivaren att ta fram lämpliga namn. När man tar på sig den rollen får man samtidigt ett väldigt stort ansvar när det gäller att verkligen jobba för de grupper som har det besvärligast på arbetsmarknaden, bl.a. invandrarna. Jag skulle med den kunskap jag har i dag vilja säga att om arbetsförmedlingarna drog sig ur denna arbetsmetod, är jag rädd för att de som är svagast på arbetsmarknaden skulle förlora mest. Jag vill sammanfattningsvis uttala ett mycket starkt stöd för arbetsförmedlarna. De har en mycket svår uppgift just i den här situationen. Samtidigt visar denna artikel på klara övertramp. Länsarbetsdirektörerna och AMS ledning tog tag i detta två dagar efteråt. Jag träffade samtliga länsarbetsdirektörer och hela AMS ledning för att diskutera igenom detta. Att den här diskussionen över huvud taget uppstår, och det kanske är det viktigaste i detta resonemang, är ju faktiskt ett resultat av att arbetsgivare och arbetskamrater diskriminerar. Därför har jag och invandrarministern haft överläggningar med arbetsmarknadens parter för att tillsammans med dem diskutera på vilket sätt vi kan öka aktiviteten. Det gäller att få både arbetsgivare och arbetskamrater mer engagerade för att hjälpa arbetsförmedlarna att ge dem som har det svårt på arbetsmarknaden en chans att komma ut. Det tycker jag är det viktigaste och på det sättet vill jag svara.

Fru talman! Jag vill kort bara säga att jag kan hålla med om det sista som Hans Andersson sade. Det är viktigt att vi som har ansvaret, jag som minister, länsarbetsdirektörerna och AMS generaldirektör, är väldigt tydliga ut mot organisationen om vilka regler som skall gälla. Riktlinjerna är faktiskt väldigt tydliga, det är inte där problemet ligger. Riktlinjerna är tydliga, men det behövs mer av samtal och dialog, just för att man sitter i denna svängdörr som är så besvärlig. Jag tycker att Hans Andersson beskrev detta på ett utförligt sätt. Detta var anledningen till att jag, när artikeln kom, samma vecka träffade samtliga länsarbetsdirektörer och även AMS-ledningen. Vi ägnade en lång diskussion åt detta, och länsarbetsdirektörerna fick tydliga uppdrag om att åka hem och diskutera detta med sin personal. Så vi håller hela tiden denna fråga aktuell.

Fru talman! Jag hör till dem som inte tror att man styr speciellt framgångsrikt med riktlinjer och regler. Jag tror alltså inte att Arbetsmarknadsverket fungerar bättre om vi gör regelverket litet tjockare. Däremot måste vi reagera på saker som är fel. Vi måste också reagera - och agera - när vi vill ha en förändring till stånd. I just det här fallet är det, precis som Hans Andersson säger, ingen tvekan om att när detta kan inträffa, är det ett utslag för att samtalet inne i organisationen inte har förts tillräckligt djupt och tillräckligt länge. Detta löser man inte med riktlinjer från riksdagen eller från regeringen, utan genom att säga att nu sätter vi oss ned och resonerar om detta och pratar igenom det. Det gäller att organisationen klarar den mycket svåra rollen att samtidigt vara så attraktiv att man faktiskt får tag på de lediga jobben och se till att de hårdast utsatta får möjlighet att komma till arbetsgivaren för att göra en anställningsintervju. Ändå får man inte komma i en sådan situation att man medverkar till diskriminering. Det är en mycket svår avvägning, en mycket svår uppgift. Det samtalet tycker jag att jag mycket handfast tog tag i direkt när situationen uppstod. Jag tycker också att länsarbetsdirektörerna och AMS generaldirektör gjorde detta. Därutöver kom vi i det samtalet överens om att det krävs mer av mig och över huvud taget av oss politiker. Framför allt krävs det samtal med arbetsmarknadens parter. Att detta över huvud taget uppstår är ju ett resultat av faktisk diskriminering ute på arbetsplatserna. Annars skulle aldrig denna fråga komma till Arbetsförmedlingen. Därför tyckte vi, Leif Blomberg och jag, att det var angeläget att vi satte oss ned och resonerade med parterna för att försöka få dem till ett litet större tänkande på det här området.

Fru talman! Peter Eriksson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att hjälpa förföljda fackliga företrädare så att dessa kommer förbi det moment 22 som, enligt Peter Eriksson, medför att inte ens förföljelse, mord, tortyr och fängelse för fackliga kämpar accepteras som godtagbara skäl för att få asyl i Sverige. Peter Eriksson har i sin fråga hänvisat till ett enskilt fall som rör en peruansk asylsökande. Det enskilda ärendet kan jag naturligtvis inte kommentera. Ärendet handläggs för närvarande av Enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning skall som flykting anses en person som befinner sig utanför det land han är medborgare i därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Detta innebär att om en asylsökande vid ett återsändande riskerar att mördas eller utsättas för tortyr eller fängelsestraff på grund av att han tillhör någon av de nyss nämnda grupperna skall detta anses som förföljelse och utgöra en grund för att bevilja flyktingstatus. Men det är naturligtvis så att inte varje slag av frihetsberövande som en asylsökande utsatts för i det land han är medborgare i innebär förföljelse som ger rätt till flyktingskap. I Flyktingskonventionen och i svensk lagstiftning finns alltså vissa s.k. särskilda grunder för förföljelse. Hit hör bl.a. tillhörighet till viss samhällsgrupp. Ett fackligt medlemskap skall hänföras till kategorin tillhörighet till viss samhällsgrupp och kan därför grundlägga flyktingskap. I praktiken krävs oftast skäl utöver det rena medlemskapet för att förföljelse skall anses föreligga. Enligt svensk praxis kan förföljelse ha sin grund i den asylsökandes medlemskap i en fackförening och medföra att flyktingskap beviljas. Det är alltid en fråga om en samlad bedömning av de skäl som anförts i det enskilda fallet, dvs. mot bakgrund av sökandens egen berättelse och vad som är känt om förhållandena i det land som sökanden kommer från. Till slut vill jag också påpeka att fackliga företrädare i många länder utsätts för förföljelse från statsmaktens sida. I en del fall utgår förföljelsen från s.k. tredje part, dvs. enskilda eller grupper inom ett land. För att flyktingskäl skall föreligga enligt Flyktingkonventionen krävs i svensk praxis att förföljelsen, som utgår från tredje part, är uppmuntrad eller tillåten av staten eller att staten saknar förmåga att bereda skydd. Som exempel kan nämnas den förföljelse som ryska judar utsatts för i Ryssland och som i många fall har ansetts utgöra grund för att bevilja flyktingskap. I Sverige har vi en mer generös praxis än flertalet EU länder när det gäller tillämpning av begreppet förföljelse av tredje part. Svensk praxis är i linje med Jag vill åter understryka att det är Invandrarverket och Utlänningsnämnden som har att tillämpa utlänningslagen och utveckla praxis. Endast i de ärenden som överlämnas från myndigheterna till regeringen för vägledning kan regeringen fatta beslut som är praxisbildande. Nu gällande lagstiftning och praxis på detta område är tillfredsställande, och jag avser därför inte att vidta några åtgärder med anledning av Peter
Fru talman! Peru är ett land för vilket omfattande dokumentation från bl.a. internationell fackföreningsrörelse visar på grava kränkningar av mänskliga rättigheter. Bl.a. har de fackliga rättigheterna beskurits och fackliga ledare regelbundet försvunnit eller påträffats mördade. Jag har tagit upp en fråga direkt från verkligheten. Det pågår en facklig kamp i Peru som slutar med en påtvingad flykt till Sverige, men svenska myndigheter skapar ett moment 22 som omöjliggör asyl i Sverige, oavsett hur goda skälen kan vara. I Sverige säger Invandrarverket att man inte tror på Diaz Janos. De tror t.ex. inte på att arresteringsorder utfärdats på honom, eftersom han saknar dokumentation över det. Men när Diaz till sist, genom kontakter, lyckas få fram just dokumenten kring sin egen arresteringsorder, säger Invandrarverket att det inte går att erhålla sådana handlingar i Peru. Den här typen av moment 22, som helt enkelt omöjliggör för sådana här flyktingar att över huvud taget ha en chans att stanna i Sverige, oavsett vilka skäl de har, är det som jag tycker man som ansvarig minister måste reagera på och försöka åtgärda på något sätt. Det här är inte ett isolerat exempel. Det finns många liknande exempel, både från Peru och från andra länder med liknande problem. Det är inte heller ett isolerat exempel för Sverige och svenska myndigheter. Jag uppfattar att svenska invandrarmyndigheter i dag steg för steg genomför en förändring av praxis för att täppa till de sista möjligheterna för politiska flyktingar att få asyl i Sverige. Jag tycker att vi ser en hårdnande praxis. Ganska länge har vi sett den här processen. Men det har gått snabbare och blivit värre sedan Leif Blomberg blev ansvarigt statsråd. Det är tydligt att min fråga om vad statsrådet är beredd att göra helt faller till marken. Statsrådet tycks inte vara beredd att göra något för att hjälpa någon. Det här blir därför ännu ett bevis på att Leif Blomberg driver en hjärtlös flyktingpolitik. Myndigheterna och regeringen bygger en järnring runt Sverige, och det är väldigt otäckt, tycker jag. Det är sorgligt att som i det här fallet höra en f.d. fackledare svika sina kolleger så totalt. Statsrådet säger i slutet av sitt svar: "Nu gällande lagstiftning och praxis på detta område är tillfredsställande, och jag avser därför inte att vidta några åtgärder med anledning av Peter Erikssons fråga." Är det verkligen tillfredsställande att flyktingar kommer till Sverige, blir ombedda att ta fram dokumentation och när de gör det svarar Invandrarverket att det är omöjligt att ta fram sådan dokumentation. Ser inte statsrådet att han håller på att underblåsa och skapa ett samhälle med hat och motsättningar, ett samhälle som blir hårt och omänskligt att leva i?

Fru talman! Jag bara noterar att Peter Eriksson staplar känslomässiga argument på varandra. Den typen av debatt är ju inte möjlig att föra. Hjärtlös, järnring, underblåsa hårt och omänskligt säger ingenting. Det skulle vara bättre om Peter Eriksson i varje fall försökte konkretisera sin dialog. Då kan vi prata om det som faktiskt är, så att vi får någon konstruktivitet i den här dialogen i syfte att göra någonting bättre, i den mån man vill kunna göra det. Jag vill gärna tillbakavisa ett påstående, nämligen det om en hårdnande praxis. Det finns ingen sådan hårdnande praxis i svensk flyktingpolitik. Regeringen har heller inte intagit en sådan ställning att vi har skärpt praxis i dessa avseenden. Det har inte heller skett några sådana förändringar i lagstiftningen. Det är mycket viktigt att vi kommer ihåg det. Det kommer faktiskt för närvarande - med tanke på det här resonemanget om hårt och omänskligt, en järnring osv. - 700 personer varje månad till Sverige och söker asyl i vårt land. Det är ungefär som det var tidigare, under 80-talet. Det är alltså en ganska normal situation. Den onormala situationen har vi haft sedan kriget bröt ut i det forna Jugoslavien. Då fick vi en omöjlig situation både för människorna där och för myndighetsnivåerna här när det gällde att hantera de här frågorna. Det kom alltså 60 000 bosnier på mycket kort tid. Dessutom kom det väldigt många kosovoalbaner till Sverige. Det var en mycket ovanlig situation för oss. Den var naturligtvis förklarlig i och med att situationen var som den var i det forna Jugoslavien. Jag säger ingenting om det. Men det var den faktiska situationen. Att säga att vi skulle vara hjärtlösa och slå en järnring kring oss tycker jag inte är någon argumenation som leder särskilt långt i denna debatt. Jag vill erinra om att under 1990-talet fram till i dag har Sverige och 80 000 har avvisats. Detta visar att Sverige tar emot fler flyktingar per capita än något annat land. I Sverige har vi en flyktingkvot på drygt 1 800 personer per år. För det nuvarande budgetåret, som löper på ett och ett halvt år, är kvoten drygt 2 700. Denna kvot är högre än de andra europeiska ländernas sammanlagda flyktingkvoter. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Man kan tala om hjärtlöshet och hårdnande politik osv., men det är inte överensstämmande med verkligheten.
Fru talman! Leif Blomberg tar upp siffror om hur många människor som kommer hit till Sverige. Siffrorna stämmer nog med det antal människor som kommer hit. Men skillnaden är att betydligt färre får asyl i dag jämfört med tidigare. Det är en mycket lägre procentsats människor som får asyl i dag än som fick det på 1980-talet t.ex. Jag håller med om att konflikten i Jugoslavien innebar ett speciellt fall under de aktuella åren. Men nu är vi tillbaka i en mer normal och rimlig situation än tidigare. Världen i övrigt har inte förbättrats i någon större utsträckning, utan politiken i Sverige har försämrats. Det är därför Sverige inte längre tar emot flyktingar, även om dessa har bra skäl. Det är därför den socialdemokratiska regeringen och Leif Blomberg driver en politik som jag känner mig väldigt främmande inför, och som är mycket hårdare i dag än vad den har varit tidigare. Jag har inte varit särskilt lycklig över den tidigare borgerliga regeringens flyktingpolitik, och inte heller över den socialdemokratiska som föregick denna. Det har trots allt funnits en viss humanitet och medmänsklighet. Jag tycker att regeringen och även myndigheterna i dag går betydligt längre. Detta är viktigt - såväl myndigheterna som politiken har förändrats. Problemet för oss som riksdagsledamöter är att detta kan ske utan att vi inför några förändringar i lagstiftningen. Jag håller med Leif Blomberg om att det inte har skett några förändringar i lagstiftningen. Men ändå sker denna förändring av politiken, ändå hårdnar praxis från myndigheterna och ändå är regeringens praxisbildande beslut hårdare än tidigare. Jag tycker att detta är mycket märkligt. Det sätter ett frågetecken för riksdagens roll och för demokratins möjligheter över huvud taget när det kan gå till på det här sättet - att man helt vänder uppochned på en politik utan att det har fattats något som helst beslut om detta i Sveriges riksdag.
Fru talman! Återigen - det är väldigt svårt att föra en debatt med Peter Eriksson. Han pratar om att man helt vänder uppochned på politiken utan att riksdagen har fått säga sitt. Det finns inte någon uppochnedvändning av politiken, och alltså ingen anledning till att riksdagen skall säga sitt. Dessutom har Miljöpartiet varit med i den Flyktingpolitiska kommittén och där haft synpunkter på politiken. En proposition med en rad förändringar kommer att föreläggas riksdagen. Dessa förändringar syftar till att få en bättre och tydligare lagstiftning med klarare regler för såväl Sverige som för dem som söker asyl. Miljöpartiet har haft vissa synpunkter på detaljer i sammanhanget, men jag vill påstå att man i stora drag är ganska överens om helheten, trots att det kan finnas olika uppfattningar om detaljer. Det finns inget annat sätt att överföra debatten till denna lagstiftande församling än genom att förelägga riksdagen propositioner, och sedan förändra det vi möjligen tycker är fel. Denna proposition och denna debatt kommer. Det finns ingen helomvändning av denna politik, och det har därför inte heller funnits någon anledning att föra någon debatt om detta i riksdagen. Det är gripet ur luften.
Fru talman! Miljöpartiet har kommit med viktiga invändningar i den Flyktingpolitiska kommittén - lika viktiga som dem vi hade när beslut fattades om att ändra ett ord från "bör" till "skall" i den svenska lagstiftningen. Då reservade sig Miljöpartiet. I dag, några år senare, säger Leif Blomberg att riksdagen var enig i ett beslut som nu helt plötsligt betyder att svenska myndigheter och regeringen bidrar till att skapa ett angiverisamhälle i Sverige. Sådana här små ord kan ha stor betydelse. Jag menar att även de invändningar Miljöpartiet i dag har i flyktingkommittén har stor betydelse. Jag tycker att det är märkligt att Leif Blomberg i så hög grad förringar politikens skillnader. För att återvända till interpellationens innehåll vill jag återigen ställa en fråga till Leif Blomberg. Människor som jobbar aktivt i facklig kamp och råkar ut för förföljelse i sitt eget land, Peru, hamnar i Sverige. Här kräver svenska myndigheter att de skall dokumentera att de är förföljda. När de sedan tar fram dokumentationen får de svaret att det inte går att få fram sådan dokumentation. Är det inte rimligt att som ansvarig politiker tala om att det krävs åtgärder för att det inte skall gå till på det här sättet? Om fackliga kämpar runt om i världen blir förföljda måste det vara möjligt att få politisk asyl någonstans. Eller skall de inte ha någon möjlighet att överleva?
Fru talman! Jag besvarade frågan alldeles nyss, men jag kan göra det igen, eftersom Peter Eriksson uppenbarligen hör dåligt. Om en asylsökande vid ett återsändande riskerar att mördas, utsättas för tortyr eller fängelsestraff på grund av att han tillhör någon av de nyss nämnda grupperna skall detta anses som förföljelse och utgöra en grund för att bevilja flyktingstatus. Om man uppfyller dessa villkor får man asyl i Sverige. Den lagstiftningen och lagregeln är knallklar. Man behöver inte på något sätt tvivla på detta. Sedan kan man naturligtvis bedöma de enskilda fallen, och detta görs i de fall man har att pröva. Varenda person och deras skäl prövas. Sedan befinns personerna endera uppfylla dessa villkor eller inte. Jag kan inte gå in och bedöma det enskilda fall som Peter Eriksson vid olika tillfällen har tagit upp i riksdagen.

Fru talman! Gudrun Lindvall har i en interpellation ställt frågor till mig med anledning av att Invandrarverket återkallar permanenta uppehållstillstånd. Jag utgår ifrån att Gudrun Lindvall syftar på återkallelser som sker till följd av att någon lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att stoppa den hetsjakt på människor som Invandrarverket nu bedriver, och låta dem som en gång beviljats uppehållstillstånd få behålla dessa. Gudrun Lindvall har även hänvisat till ett enskilt ärende. För det första vill jag säga att ordet "hetsjakt" får stå för Gudrun Lindvall. För det andra vill jag göra klart för alla att jag inte får lägga mig i Invandrarverkets handläggning av enskilda ärenden. Jag vill dock göra några klarlägganden. I massmedierna har det kommit att framstå som om Invandrarverket inlett en urskillningslös klappjakt på dem som beviljats uppehållstillstånd under och efter 1989. Så är självklart inte fallet. Invandrarverket granskar, och har alltid granskat, ärenden där det just i det enskilda fallet finns anledning att misstänka att personen i fråga lämnat oriktiga uppgifter om identiteten. Sådana misstankar kan väckas av olika anledningar. Det förekommer t.ex. att anhöriga ansöker om visering eller om uppehållstillstånd på grund av anknytning och i sin ansökan uppger att den person som har uppehållstillstånd i Sverige heter någonting annat än vad personen själv har uppgivit. Det förekommer också att det i samband med den utredning som görs när någon ansöker om svenskt medborgarskap uppdagas att han tidigare har lämnat felaktiga uppgifter om sin identitet - för att någon skall upptas som svensk medborgare krävs nämligen bl.a. att identiteten är styrkt. Misstankar kan också uppkomma genom att Invandrarverket tipsas om att en viss person uppgett fel identitet i samband med sin asylansökan. Man kan naturligtvis diskutera det lämpliga i att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Inför antagandet av den nuvarande utlänningslagen, som är från 1989, beslutade riksdagen att skärpa just den bestämmelse som reglerar återkallelse på grund av att någon lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. I den tidigare utlänningslagen sades det att uppehållstillstånd får återkallas i dessa situationer, men enligt den nya lydelsen skall Invandrarverket återkalla uppehållstillståndet om det står klart att utlänningen lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Bestämmelsen är alltså tvingande, och den innebär följande: Om personen i fråga skulle ha fått uppehållstillstånd även om han uppgivit sin rätta identitet får tillståndet inte återkallas. Det måste alltså stå klart att den oriktiga uppgiften har inverkat på tillståndsbeslutet. Dessutom kan det aldrig bli fråga om att återkalla ett uppehållstillstånd om det vid en prövning i dag, under den rätta identiteten, framkommer att personen är i behov av skydd här. Slutligen kan starka humanitära skäl innebära att ett tillstånd inte återkallas. Jag hoppas nu att jag har varit tydlig på dessa punkter, nämligen att det görs en ordentlig och individuell prövning i dessa återkallelseärenden. För det första skall alltså den felaktiga uppgiften ha haft betydelse för att uppehållstillståndet en gång gavs, för det andra görs en prövning av skyddsbehovet under personens rätta identitet, och för det tredje får uppehållstillståndet inte återkallas om starka humanitära skäl talar emot. Jag är väl medveten om att det är ett stort ingrepp att återkalla ett permanent uppehållstillstånd, och jag vill därför återigen understryka att frågan om återkallelse endast tas upp om det i det enskilda fallet finns en misstanke om att oriktiga uppgifter lämnats. Det är alltså inte fråga om någon genomgång av samtliga Invandrarverkets ärenden från ett visst år, och det rör sig heller inte om att en viss grupp utlänningar granskas. Jag ser inte denna bestämmelse som märklig på något sätt. Inom andra områden där myndigheter fattar beslut i enskilda ärenden finns föreskrifter med liknande innehåll. Jag skulle se det som mer anmärkningsvärt om vi inte reagerade mot att personer medvetet lämnar oriktiga uppgifter i syfte att erhålla ett uppehållstillstånd i Sverige. Tycker Gudrun Lindvall att det vore bättre om vi med öppna ögon lät bli att tillämpa återkallelsebestämmelserna, och är det i sådana fall vilseledande endast inom detta område som vi skall se mellan fingrarna på? Mitt svar på Gudrun Lindvalls fråga, om jag tänker stoppa vad hon påstår vara en hetsjakt från Invandrarverkets sida, är följande: Jag får inte lägga mig i Invandrarverkets handläggning av enskilda ärenden, Invandrarverket har stöd i lagen för att återkalla uppehållstillstånd, och jag har fullt förtroende för att Invandrarverket gör de avvägningar som skall göras i samband med handläggningen av dessa ärenden.

Fru talman! Herr minister! Jag ber att få tacka för svaret. Det här är en fråga av principiell betydelse. Det handlar om vilket samhälle vi håller på att skapa. Det är precis så som Leif Blomberg säger: Invandrarverket kollar inte alla ärenden, utan man kollar de ärenden där man har någon som viskar i örat. Vi håller på att skapa ett angiverisamhälle, där somliga blir kontrollerade och andra inte. Ett sådant samhälle, Leif Blomberg, ställer jag inte upp på, och det gör inte mitt parti heller. Ett sådant samhälle skapar i längden omänsklighet. Jag är, fru talman, mycket medveten om att invandrarministern inte kan kommentera enskilda fall. Därför vill jag bara exemplifiera med det fall jag nu kommer att berätta om. Det handlar om en man i Södertälje som heter Gabi Behan och som nu är inne på sitt tjugofjärde år. Jag hade hoppats att han skulle vara här, men han arbetar, så han kan inte vara här. Han kom ensam till Sverige som 16-åring. Han är född i Libanon. När han kom hit uppgav han att han var född i Libanon. Han fick 1989, precis efter den 1 juli, beslut om att han skulle få uppehållstillstånd. Sedan dess har han arbetat. Han arbetar i dag också, på Scania. Det är antagligen därför han inte kan vara här. Man får nämligen inte ledigt för att sitta i riksdagens kammare om man inte är ledamot. Det hade varit väldigt bra om han hade varit här, för invandrarpolitik handlar i allra högsta grad om enskilda fall. Det handlar om enskilda människors liv. Det handlar om vad vi gör med enskilda människors liv, och det handlar om hur vi använder oss av paragrafer och hur vi därmed påverkar enskilda människors liv. Gabi Behan har aldrig uppgivit att han har en annan identitet. Detta är helt klart. Han har uppgivit helt rätt identitet. Hans ärende faller alltså inte alls under den bestämmelse som invandrarministern hänvisar till, utan hans ärende faller under 2 kap. 10 §, och där står det fortfarande att uppehållstillstånd får återkallas. Där står nämligen - hör nu! att om någon medvetet lämnar en uppgift som visar sig inte vara riktig eller en uppgift som skulle kunna göra att behandlingen av ärendet skulle ha fått en annan vändning, får uppehållstillståndet dras tillbaka. Här är det alltså fråga om en värdering. Här är det fråga om vilken politik vi skall föra. Här är det möjligt för invandrarministern att tala om hur lagen skall tolkas, hur invandrarpolitiken skall föras. Här är det alltså inte fråga om en tvingande bestämmelse. Invandrarministern frågar om jag anser att det är riktigt att återkalla uppehållstillstånd som gavs 1989. Mitt svar är: Nej, jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker inte att det är rimligt, jag tycker inte att det är mänskligt, och jag skäms faktiskt över att vara svensk och se att invandrarpolitiken har blivit så mycket hårdare. Sverige?
Fru talman! Som så ofta gömmer sig invandrarministern bakom frasen "Jag kan inte ta ställning i enskilda fall". Vi har, efter vad jag har förstått, möjlighet att ta upp enskilda fall för att belysa en princip, och såvitt jag kan se har inte Gudrun Lindvall i sin interpellation bett invandrarministern att ta ställning i det enskilda fallet. Jag skulle kunna lämna många fler exempel. Låt oss därför övergå till att diskutera principen, nämligen den att Invandrarverket återkallar uppehållstillstånd för människor som bott och verkat i Sverige en längre tid. Enligt gällande lagstiftning skall uppehållstillståndet återkallas om det erhållits på medvetet felaktiga uppgifter om identiteten. Det som skiljer detta "brott" från andra brott är att det inte finns någon preskriptionstid. Enligt svaret går Invandrarverket sex år tillbaka i tiden, vilket innebär att det i många fall handlar om åtta, ibland upp till tio års tillbakablick. Varje år skriver jag på heder och samvete under uppgifter jag lämnar till skattemyndigheten. Preskriptionstiden är i det fallet fem år. För osant intygande och osann försäkran är preskriptionstiden två år. Straffen för dessa brott är oftast endast böter. Brottet att lämna osanna eller felaktiga uppgifter straffas i det ena fallet med avvisning och i det andra med några dagsböter. Skillnaden beror på vem man är, om man är svensk eller invandrare. En skomakare i Lindesberg kom till Sverige för åtta år sedan och har skapat sig en tillvaro i Lindesberg. Han har integrerats väl i det svenska samhället och har byggt upp en rörelse, sitt skomakeri. Jag skulle vilja göra en jämförelse med en svensk som utan byggnadslov bygger ett hus. Det bestraffas med böter, och otroligt sällan åläggs någon att riva huset, eftersom rätten tycker synd om den som har byggt upp något. Varför är det synd om en svensk som har byggt ett hus men inte synd om en invandrare som har byggt upp en rörelse? Varför straffas invandraren hårdare än svensken? Fru talman! I den flyktingpolitiska debatten som riksdagen anordnade den 26 januari sade invandrarministern: återkallas i stället för ́får ́ återkallas hade Miljöpartiet och några andra partier en avvikande uppfattning i utskottsbehandlingen. Det är viktigt att peka på det. Skall de inom det här politikområdet eller andra försöka komma ifrån ett beslut de själva har varit med om att fatta är vi faktiskt på väg att kraftfullt underminera demokratin. Det är hårda ord från en minister. När jag gick tillbaka och kontrollerade vad som sades och gjordes vid den debatt som invandrarministern syftade på visade det sig att invandrarministern har lämnat oriktiga uppgifter och kommit med felaktiga påståenden. Att Vänsterpartiet skulle ha frångått våra reservationer är ett grundlöst påstående. Vad invandrarministern hade för syfte med att i kammaren lämna felaktiga uppgifter om bl.a. Vänsterpartiet vill inte jag spekulera i. Fru talman! Det sker inte någon systematisk genomgång av grupper av invandrare, säger invandrarministern. Invandrarverket har i massmedier uttryckt det som att man får allting serverat på guldfat. Att utnyttja och använda sig av anonyma angivelser bäddar för ett angiverisystem som inte är förenligt med en demokrati. I stället borde Invandrarverket se till att ha så kompetent personal att man bara i undantagsfall fattar felaktiga beslut.

Fru talman! Ordet permanent betyder för mig för all framtid. Visserligen betyder permanent när det gäller håret att håret så småningom raknar igen. Men den tillfälliga innebörden av permanent vill jag inte använda i fråga om PUT, permanent uppehållstillstånd. Endast när det gäller grova våldsbrott eller drogbrott anser jag att man kan göra undantag. Logiskt sett betyder det att om flyktingen dolt en kriminell identitet anser jag att man kan göra ett undantag. Då menar jag kriminell enligt svensk beteckning; att flyktingen suttit i fängelse i Turkiet eller Irak räknas inte. Det kan också uppdagas när man söker svenskt medborgarskap. Genom dessa undersökningar - eller klappjakt om man vill uttrycka det så - rycker man undan tryggheten för många familjer och enskilda. Allt beror, som många har sagt, på vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett tryggt samhälle med ömsesidigt förtroende mellan invånare och myndigheter, ett samhälle där människor är oskyldiga tills motsatsen har bevisats? Eller vill vi ha ett angivar och kontrollsamhälle där grannar, vänner, ja till och med släktingar anger varandra när det gäller uppehållstillstånd? Man berättar vem som bor med vem, vem som arbetar trots sjukpension, bostadsbidrag m.m. Är det det senare samhället som vår regering vill ha? Jag vill inte tro det. Det samhället vill inte svenska folket ha. Man skall utgå från att människor talar sanning, annars måste man överbevisa dem. Principen the benefit of doubt - hellre fria än fälla - måste gälla. Det tycker jag är en väldigt fin juridisk regel. I sådana här debatter är det väldigt svårt att balansera mellan allmänna principer och enskilda fall. Jag har själv känt att det är svårt ibland. Om man talar om något på ett allmänt sätt blir det inte konkret. Talar man om ett enskilt fall blir det också svårt. Vi har verkligen en hårdnande invandrar och flyktingpolitik. Det gäller bl.a. visumreglerna. Vi har visum till många fler länder i dag. Jag är ändå glad över invandrarministerns glasklara information i den tidigare debatten om att man skall få uppehållstillstånd om man är förföljd och orolig för ett liv i fängelse eller för tortyr. Jag tycker också att det skall vara på det viset. Men i dag när den som söker uppehållstillstånd har glasklara sådana uppgifter står det ofta i uttalandena från Invandrarverket eller Utlänningsnämnden att man är icke trovärdig. Jag återkommer till att man skall tro på att människor talar sanning tills motsatsen är bevisad. I alla andra fall utom när det gäller flyktingar är det domstolars och myndigheters uppgift att bevisa motsatsen. Det talas mycket om barn i samband med flyktingfrågor. Det tycker jag är viktigt. Men jag anser att även vuxna flyktingar är som barn. De är fråntagna sina medborgerliga rättigheter tills de får asyl. Under den tiden är de faktiskt lika svaga som barn är i samhället. De har inte de rättigheter som vuxna har.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att den här interpellationen har ställts så att vi får en debatt. Den är viktig, även om det är de mindre partierna som faktiskt reagerar på att Sverige har en sådan här lagstiftning och att statsråd och regering sänder ut sådana här signaler. Det är viktigt att vi ger till känna dessa åsikter och skapar en opinion. Det gäller inte bara politiken här i kammaren. Förhoppningsvis kan även andra övertygas om det felaktiga i lagstiftningen. Vi kan också visa människor som ställer upp för flyktingar som nu riskerar att utvisas, inte bara i Åsele utan även på många andra håll i Sverige, att det ändå finns politiker som också reagerar. I sitt svar på Gudrun Lindvalls interpellation redogör invandrarministern för gällande lagstiftning. Det är knappast den som Gudrun Lindvall eller vi andra är intresserade av. Den känner vi väl till. Det vi är ute efter är vad statsrådet Leif Blomberg själv anser. Är lagstiftningen rimlig? Är det ett sådant här regelsystem som skall gälla i Sverige i dag? Det är det som är viktigt. Leif Blomberg har ju lång erfarenhet av arbete inom folkrörelsen, socialdemokratin och facket. Där brukar honnörsord som solidaritet och empati hyllas. Jag hörde tidigare i debatten i dag Leif Blomberg säga att det här med känslor inte är viktigt i sammanhang. Men det är det ju faktiskt. Inte minst ett statsråd har inte bara till uppgift att föreslå lagändringar, utan han har också en opinionsbildande funktion. Leif Blomberg har hamnat helt fel när det gäller de här frågorna. Det sätt på vilket Leif Blomberg har försvarat gällande lagstiftning - han har t.o.m. fått brev från människor som hejar på honom i Åselefallet - är knappast något att vara stolt över. Vi från Folkpartiet och många andra med oss reagerar på detta. Det är inget lätt jobb att vara invandrarminister. Men Leif Blomberg kunde åtminstone erkänna att det är svårt att slänga ut människor som har rotat sig i Sverige om man har något hjärta i kroppen. Vi begär inte så mycket annat. Det kan finnas olika uppfattningar om lagstiftning och annat. Det får vi respektera. Men en smula empati vore inte så tokigt. Flera talare har tagit upp angiveri. Det vore verkligen intressant att veta om invandrarministern anser att befrämjande av angiveri är en bra utveckling i Sverige. Det hör ju inte alls hemma i vår tradition. Man undrar naturligtvis också om invandrarministern tycker att det är god användning av skattepengar att Invandrarverket använder sina resurser till att jaga flyktingar i stället för att förstärka sin funktion vid asylsökningstillfället. Jag tror att svenska folket tycker att det är slöseri med pengarna. Men huvudfrågan i dag måste ändå vara vad som är rimlig tid. Är det 8 år, som i det fall som Gudrun Lindvall tar upp i interpellationen? Är det kanske 18 år eller 28 år? Något slags rimlig gräns måste det finnas om regeringen anser att man kan upphäva permanenta uppehållstillstånd och kasta ut människor från Sverige.

Fru talman! Ibland är det folkpartistiska statsråd som är hjärtlösa. Det var det förra mandatperioden. Ibland är det socialdemokratiska statsråd som är hjärtlösa. Det här varierar nog inte så mycket över tiden. Det är något som varje invandrarminister får stå ut med att bli beskylld för. När det gäller frågan om återkallande anser vi från moderaterna att man måste försöka att slå fast vissa grundprinciper. Vi måste givetvis veta vilka människor som befinner sig i landet. Vi måste veta deras identitet. Jag tycker att det är självklart att vi måste få klarhet i identitetsfrågorna när så är möjligt. Är det uppenbart att man har ljugit om sin identitet när man har fått uppehållstillstånd är det väl inte så konstigt att uppehållstillståndet faktiskt omprövas, om det visar sig att man inte har skäl att få stanna. Vad gäller tidsfaktorn är det klart att det inte går att gå hur långt tillbaka som helst. Det är också klart att det kanske finns en tid som gäller barnfamiljer och en annan tid som gäller enskilda. Det håller på att etableras en praxis på Invandrarverket. Förra hösten när man gick igenom detta hade man 204 återkallandeärenden. Avvisning skedde i 94. Över häften fick alltså stanna eftersom det fanns olika skäl, humanitära eller andra, som gjorde att man, när man omprövade identiteten och uppehållstillståndet, fann att dessa personer ändå skulle få stanna. Jag tycker att det är riktigt att Invandrarverket gör dessa omprövningar. Då får vi veta vilka som finns här och vad de har för identitet. Dessutom är det viktigt att Invandrarverket handlägger detta med sans, balans och måtta och väger in olika omständigheter på det sätt som nu också uppenbarligen sker. Det bedrivs ingen hetsjakt, men det kommer naturligtvis in tips. Det skulle vara intressant att höra vad Gudrun Lindvall och ni andra som debatterar dessa frågor nu skulle göra om ni fick reda på att er granne gravt missbrukar det svenska bidragssystemet. Tycker ni då att det är rätt att ta kontakt med försäkringskassan för att klara ut detta eller inte? Eller låt oss säga att grannen som är invandrare uppenbarligen har fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder och ni har förstått att så är fallet och att han har ljugit om sin identitet. Tycker ni att det är bra att han får fortsätta att vara granne med er då eller inte? Det är möjligt att fru Hoffmann tycker det, men jag tycker att det är lämpligt att den personens identitet fastställs och att hans situation prövas på nytt utifrån de nya kunskaper som man då har fått om hans identitet. Det är en självklarhet för mig. Jag tror att detta skall handläggas med sunt förnuft, i lugn och ro och med balans och måtta. Då tror jag också att man får en förståelse för dessa åtgärder. Låt oss också komma ihåg att flykting och invandringspolitiken långsiktigt måste ha en legitimitet hos breda folkgrupper, annars kommer den i vanrykte.
Fru talman! När vi diskuterar hur man får veta att någon har fått uppehållstillstånd på oriktiga grunder skall vi komma ihåg att det inte är det mest vanliga att någon ringer eller skriver till Invandrarverket eller Polisen och säger att det finns en person som man vet kommer från ett visst land och att personen i fråga har ljugit för att få uppehållstillstånd i Sverige. Det vanliga är faktiskt att en släkting eller anhörig ansöker om inresevisum till Sverige för att besöka sin släkting. Man påstår sig vara bror till vederbörande och heter något helt annat än brodern som bor i Sverige. Då börjar man naturligtvis fundera litet grand och får klart för sig att detta är en person som inte har talat sant. Då tycker jag att det är rimligt att myndigheten har skyldighet att utreda det förhållandet. Det kan också vara så att man inför ett svenskt medborgarskap får klart för sig att personen i fråga inte är den han utgett sig för att vara. Skall Sverige då ge svenskt medborgarskap till en person med falsk identitet? Eller är det rimligt att anta att vi faktiskt bör se över detta och utifrån den rätta identiteten pröva om vederbörande har möjlighet att få stanna i Sverige eller inte? Om han eller hon har det ges ett uppehållstillstånd, annars inte. Det är den här typen av indikationer som är vanligast. Det kan handla om en anknytningsinvandring, som inte är ovanligt i Sverige, där en person som är bosatt här och har permanent uppehållstillstånd vill gifta sig med en kvinna från sitt hemland, eller det kan vara en kvinna här som vill gifta sig med en man från sitt hemland. När de sedan inte reser till det land som de påstår sig komma ifrån för att hämta sin make eller maka börjar man funderar litet över detta och ställer några frågor. Då får man klart för sig att det inte var sant. Det var fel i uppgifterna. Man heter inte det man påstått. Man kommer inte från det land man har sagt. Då blir det en ny prövning. Utifrån de nya omständigheterna och den rätta identiteten får man pröva om personen har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Jag tycker att det är mycket viktigt. Jag svarade tidigare på frågan om vad jag tycker om den här politiken. Jag tycker att den är helt riktig. Jag deltog inte i beslutet, men jag tycker ändå att den är fullständigt riktig. Jag har inte några som helst avsikter att förändra inriktningen på den här politiken. Jag har förstått att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet tidigare har haft en annan uppfattning om dessa frågor, nämligen att det inte skall stå "skall". Jag förstår det. Det var ett misstag av mig. Jag hade inte riktigt klart för mig hur reglerna är i riksdagen. Jag läste bara innantill och såg att man hade reserverat sig i utskottet men inte i kammaren. Då drog jag den felaktiga slutsatsen. Men det är ändå så att ni står bakom ordet "får", om jag har förstått det rätt. Då står ni egentligen bakom principen om att man kan återkalla ett uppehållstillstånd som har givits på felaktiga grunder och göra omprövningar. Det står ni bakom, men ni tycker inte att vi skall tillämpa den lagstiftningen, och det förvånar mig mycket eftersom ni då är skenheliga. Sedan pekar ni finger åt dem som har stått bakom den här typen av beslut. Jag tycker inte att det är särskilt ärligt. Det skulle förvåna mig om Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet inte tycker att vi skall ifrågasätta detta om vi vet att en person har missbrukat bidragssystemet. Jag har själv suttit som facklig företrädare i akassans styrelse i många år. Om ni visste hur många fall vi hade där man hade missbrukat a-kassan. Då fick man betala tillbaks felaktigt utgivna pengar. Man fick också straff där man blev avstängd från kassan under en lång period. Skulle vi då ha sagt att vi visste att en person hade fuskat, men att det inte gjorde något. Den typen av politik och den typen av samhälle vill inte jag ha.
Fru talman! Herr invandrarminister! När man hör invandrarministern får man ett intryck av att Invandrarverket egentligen inte har klarat av sina uppgifter. När de nu börjar rota i gamla fall från 1989 är det alldeles uppenbart att de nu talar om att de inte har klarat av att fullfölja sina uppgifter. Men effekten av detta blir icke mänsklig. Jag och Miljöpartiet anser att det inte är mänskligt skicka tillbaka en människa som har funnits i Sverige sedan 1989, arbetat och skapat sig ett liv här. I det här fallet kom personen i fråga hit som 16-åring och är nu 24 år. Det är inte mänskligt att rycka upp en människa med rötterna när han satt sig fast i vårt samhälle. Han fungerar och lever här. I det här fallet skall han skickas tillbaka till ett land som han aldrig har bott i. Gabi Behan har aldrig bott i Syrien. Han har bott i Libanon. Han ljög inte medvetet. Jag anser, Leif Blomberg, att detta är en förändring av politiken åt ett mycket hårdare håll. Jag vill återkomma till den fråga jag ställde sist. Har invandrarministern en möjlighet att påverka den inriktning som den svenska invandrarpolitiken har? I dessa paragrafer finns det nämligen ett utrymme för tyckande. Det finns det i den paragraf där det står "skall" också. Där står det nämligen, precis som invandrarministern skriver i svaret, att om det finns starka humanitära skäl skickar man inte tillbaka någon. Det finns alltså utrymme för en värdering här. Det är på samma sätt med den paragraf som jag hänvisade till, 2 kap. 10 §. Det är den det måste handla om i fallet Gabi Behan, eftersom han aldrig har uppgivit felaktig identitet. Han skulle i så fall medvetet ha lämnat oriktiga uppgifter. Han har inte heller medvetet lämnat oriktiga uppgifter. När han lämnade Libanon fick han veta av sina föräldrar att han var född där. Han har aldrig bott i Syrien. Han var inte medveten om sitt syriska medborgarskap. Dessutom står det i 2 kap. 10 § att en person då får återsändas. Här finns det också en öppning i lagstiftningen för en human och solidarisk politik i motsats till en politik som är definitiv och stänger gränsen för den möjlighet som lagstiftaren faktiskt har avsett skall finnas. Därför menar jag att den här diskussionen utifrån fallet Gabi Behan är principiellt mycket viktig. Det är nämligen fråga om vilken öppning invandrarministern är intresserad av att vidta när lagstiftaren har givit utrymme för att vi skall kunna föra en politik i Sverige. Avser invandrarministern att se till att tolkningen blir sådan som jag tror att socialdemokraterna ansåg förr, nämligen en human flyktingpolitik som tar hänsyn till det som har skett sedan personen kom hit? Är det av vikt i ett sådant här fall om personen medvetet eller inte medvetet har ljugit? Är det av vikt för invandrarministern vad som har hänt den här personen sedan han kom hit? Är det av vikt för invandrarministern om den här människan var 16 år och inte ljög när han kom? Vilken invandrarpolitik skall vi ha, invandrarministern? Skall vi ha en politik som strikt följer en lag som egentligen inte är så strikt, eller skall vi ha en invandrarpolitik som bedömer det mänskliga i enskilda fall?
Fru talman! Jag instämmer i det sista som Gudrun Lindvall tog upp om vad det är för politik vi skall föra och att invandrarministern alldeles klart och tydligt inte vill svara på den frågan. Det är faktiskt så, Leif Blomberg, att om man inte är nöjd med lagstiftningen är det regeringen som kan komma med i en ny proposition i ärendet. Jag vill också kommentera fallet när en bror söker uppehållstillstånd och inte har samma namn som sin bror. Jag har tre söner, och alla tre har olika efternamn. Nu kanske inte det är lika vanligt utomlands som i Sverige, där vi lever på ett annat sätt, men det handlar om att man måste veta vad det är man talar om. Gustaf von Essen säger att han gärna vill veta vilka som befinner sig i landet, och det vill säkert många av oss göra. Han säger också att det är uppenbart att uppehållstillståndet skall återkallas om man har ljugit. Men som kristen borde Gustaf von Essen veta att en kristen person som bor i Libanon inte kan få libanesiskt medborgarskap. En kristen kan inte få medborgarskap i Libanon - så enkelt är det! Man behöver alltså inte ljuga om detta, Gustaf von Essen. Det bedrivs ingen hetsjakt, säger han också. Jag skulle vilja säga att det i vissa fall är som en hetsjakt. Sedan vill Gustaf von Essen och även invandrarministern veta hur jag skulle reagera om en granne missbrukade våra socialförsäkringssystem. Jag anser att reglerna i socialförsäkringssystemen skall vara sådana att de utesluter varje möjlighet till fusk. De skall inte bygga på att vi anger varandra. Om jag har en granne som jag misstänker har kommit hit på oriktiga grunder tycker jag att den grannen skall få stanna kvar. Förutsättningen är att grannen inte är kriminell, för då är det någonting helt annat. Vi ställer oss bakom att man får återkalla beslutet, men det bygger på uppfattningen att våra myndigheter alltid fattar riktiga beslut. Det anser inte jag att de gör, och jag är glad över att ungdomarna i Åsele och även andra människor har visat att de har civilkurage i de här frågorna.
Fru talman! Det låter som om vi hade en generös flyktingpolitik när invandrarministern talar. Det anser jag att vi inte har. Jag vet inte om jag skall vända mig till invandrarministern eller till Gustaf von Essen. Ni är ju ganska överens. Eftersom det är en interpellationsdebatt vänder jag mig till invandrarministern. Gustaf von Essen och jag kan talas vid i utskottet. Om barn i 14-18-årsåldern eller ännu yngre har ljugit måste det verkligen tas med en nypa salt. De kan vara rädda, de kanske inte känner till allting och de kanske har varit på flykt i många år. Sedan vill jag ta upp det här med namn. Såväl familjen Sincari som många andra kurder har flera namn. De har ett turkiskt namn, ett kurdiskt namn och kanske ett irakiskt också. Så det är faktiskt sant att de har flera olika namn. Däremot är det klart att de skall uppge ett namn som är rätt, eller helst båda. Men om de uppger två namn ifrågasätter vi vilka de är, så det klarar vi inte heller. Sedan tänker jag så här: Tortyr ger inte ensamt uppehållstillstånd. Minerade byar och sådana problem ger inte ensamt uppehållstillstånd. Hot om fängelsestraff ger inte ensamt uppehållstillstånd. Barnkonventionen ger inte ensamt uppehållstillstånd. Men då tycker jag att vi skall vara logiska. Alltså borde inte lögn ensamt ge avvisning. Jag håller med Ulla Hoffmann om att när det gäller grovt kriminella är det en helt annan situation. Det sade jag också i min inledning. Annars tycker jag att människor som har bott här och sköter sig bra skall få stanna här, även om de givit felaktiga uppgifter för sex, sju, åtta, nio eller tio år sedan. De är redan försvenskade, och de har i allmänhet ingenstans att ta vägen när de åker hem. Tack för ordet.
Fru talman! Jag tycker det verkar som om invandrarministern nästan avsiktligt försöker glida ifrån dagens frågeställning. Det är ingen här som har påstått, i alla fall inte vi från Folkpartiet, att man alltid skulle bevilja permanenta uppehållstillstånd oavsett om det råder oklarhet om identiteten eller medborgarskapet. Det är inte det frågan rör. Frågan rör hur långt tillbaka i tiden det är rimligt att gå när det gäller att använda detta som ett argument för att kasta ut människor. Det är detta som upprör såväl interpellanten och oss som är med i den här debatten som även andra människor i Sverige. Här borde invandrarministern kunna ge någon liten vink om vad som är rimligt. Är det 8 år, 16, 18, 28 eller hur långt tillbaka skall man kunna gå? Sedan är det här med ett statsråds roll en väldigt intressant fråga. Det är självklart att statsrådet skall försvara en lagstiftning om han eller hon inte tycker att den behöver ändras, eller också skall han eller hon föreslå en ny lagstiftning. Uppenbarligen tycker invandrarministern att den lagstiftning som finns är bra. Det tycker inte vi, men okej. Men det finns ju också en annan funktion, nämligen den opinionsbildande. Det är där vi har det stora problemet. När debatten i Sverige går mellan dem som företräder en human människosyn och dem som inte gör det hamnar invandrarministern på den sida som företräder en inhuman människosyn. Jag tycker att det borde bekymra invandrarministern. Jag tycker att invandrarministern borde säga till alla som skickar uppmuntrande brev till honom att han inte vill ha dem. Jag vill att invandrarministern när det gäller opinionsbildandet skall vara på den sida av Sverige som står för en human människosyn. Regeringen har alltid en svår uppgift när det gäller flyktingpolitik. Vi begär inte att allting skall vara solklart, men vi begär ändå att invandrarministern skall inse att det kanske är ett problem när man kastar ut människor som kan ha bott här i upp till åtta år. Det lilla erkännandet vore väldigt fint att få i dag.
Fru talman!

Jag värjer mig mot detta. Sluta upp med det! Alla ni som sitter här vill ha en reglerad invandring, och alla som vill ha en reglerad invandring kommer förr eller senare att hamna i predikament och problem när det skall till en bedömning. Det gjorde Ola Ströms minister under den förra mandatperioden, det kommer Leif Blomberg att råka ut för vid fler tillfällen och det kommer en borgerlig regering efter 1998 att råka ut för igen. Kom alltså ihåg att alltid ha torrt på fötterna när det gäller de här frågorna. Vad gäller skillnaden på bör och skall är bör också ett starkt ord. Det togs och gavs i 1989 års debatt när det gäller orden får, bör och skall. Visst måste värderingarna spela en roll, det inser jag också, men samtidigt kommer alla att hamna i problem när det gäller att göra bedömningar, och ibland hamnar man på en kontroversiell ståndpunkt om man skall ha en lång rak linje. SIV omprövar ett antal fall. Kanske 35-45 % leder till avvisning i och med att uppehållstillståndet dras in, men resten får stanna. Här tror jag säkerligen att alla de fall som nu räknats upp normalt bör inkluderas. Det kan finnas enstaka fall som inte jag känner till, och de tänker jag inte heller diskutera här, men SIV har uppdraget att göra dessa bedömningar på ett vettigt sätt.
Fru talman! Jag tänker inte kommentera Gudrun Lindvalls enskilda ärende. Jag bara noterar att Statens invandrarverk har fattat ett beslut, och efter vad jag förstått är det beslutet överklagat i Utlänningsnämnden. Det pågår alltså en process, och Utlänningsnämnden har att ta ställning i frågan. Gudrun Lindvall känner också till att om jag som minister går in och säger att jag tycker att det borde vara på ett visst sätt i den processen så gör jag mig skyldig till någonting som jag inte får göra, nämligen att gå in och försöka påverka myndighetens beslut. Jag kommer alltså att avvakta och se vad Utlänningsnämnden beslutar. Jag tycker också, i likhet med vad övriga debattörer här har sagt, att vi naturligtvis skall ha en rimlig politik på det här området. Det är självklart. Jag kan inte här från talarstolen säga att jag tycker att si eller så lång tid efter uppehållstillståndet under de eller de omständigheterna kan vara rimligt. Det handlar om många skilda situationer för människor - ensamstående, barnfamiljer osv. - och det finns många skäl som bör vägas in i ett sådant här sammanhang. Jag kan alltså inte här i riksdagen stå och ha några uppfattningar i de frågorna, utan det är myndigheterna som har ärendena och skall hantera dem. De har också möjlighet, om de så önskar, att överlämna ärenden till regering för praxisbildning - även i de här avseendena, i samband med återkallande av permanenta uppehållstillstånd. Däremot kan regeringen inte självständigt gå in och begära över vissa ärenden för bedömning, för ställningstagande eller för att bilda praxis. Den möjligheten finns inte för regeringen. I övrigt tycker jag att själva lagregeln är positiv. Det är en bra lagregel, och det har jag förstått att ni också tycker vad gäller grunden, själva principen. Sedan kan man diskutera om man som ni tycker att får är bättre än skall. Jag tycker det är bra med skall. Jag som är fostrad i svensk fackföreningsrörelse tycker nämligen att det skall vara litet ordning och reda när det gäller dessa saker. Jag tycker faktiskt att det är mycket allvarligt om en asylsökande person kommer till Sverige och inte bara uppger ett oriktigt namn, vilket Ragnhild Pohanka påstod, utan också uppger att han kommer från ett annat land än det som han verkligen kommer från. Vi beviljar denna person ett uppehållstillstånd och visar vår solidaritet och säger att han har skäl att vara i Sverige. Jag tycker att vi skall visa denna solidaritet med de människor som har dessa skäl. Vid en ny prövning efter ett par år avslöjas det att personen i fråga har en annan identitet och kommer från ett annat land än det som han tidigare har uppgett och därmed inte har skäl att få stanna i Sverige. Då tycker jag att man skall återkalla det permanenta uppehållstillståndet. Det finns andra människor som bättre behöver vår solidaritet än den som på oriktiga grunder har försökt tillskansa sig en förmån. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Detta visar också att man har en syn på asylsökande som innebär att de inte kan ta vara på sig själva - en överbeskyddande mentalitet. De som kommer till Sverige och söker asyl är ofta mycket handlingskraftiga människor, annars vore de inte här. En del människor har naturligtvis haft skäl att komma med en oriktig historia. Det kan jag förstå och respektera. Men i många fall finns det inte några sådana genuina skäl, utan dessa människor har helt andra anledningar att komma med oriktiga uppgifter. Det tycker jag är mycket allvarligt, och det tycker jag att vi skall beivra utifrån de utgångspunkter som finns i den svenska lagstiftningen. Sedan vill jag säga något till Ola Ström - den gode och den som alltid gör de goda gärningarna i detta samhälle och som i förklenande ordalag utmålar andra människor, inklusive mig själv, som onda och inhumana. Jag tycker faktiskt att han passerar lågvattenmärkena litet för enkelt.
Fru talman! Jag är glad att jag har fått möjlighet att lägga fram detta fall för invandrarministern, eftersom detta måste vara ett extremt fall. En ung man, Gabi Behan, kommer till Sverige som sextonåring. Han är född i Libanon och uppger att han kommer från Libanon. Han ljuger inte medvetet. Han har jobbat här sedan 1989, och har rotat sig i Sverige. Han har tillbringat hela sin ungdom och sitt vuxna liv här och skall sedan ryckas upp med rötterna och skickas tillbaka till Syrien, där han aldrig har bott. Han är kristen, och han kunde inte ha blivit medborgare i Libanon. Han har alltså inte ljugit. Invandrarministern, om detta fall inte tas som ett testfall och om Gabi Behan skickas tillbaka till Syrien, då vill jag absolut påstå att Socialdemokraterna har format en invandrarpolitik i Sverige som är mycket inhuman och som inte handlar om solidaritet och där pieteten har försvunnit. Då har vi fått en helt annan syn på invandrarpolitiken i Sverige. Vi har fått ett nytt samhälle i Sverige. Vi har fått ett samhälle där vi inte tittar på vad som står i lagstiftningen, nämligen att om det finns starka humanitära skäl så skall man inte följa lagens bokstav. Vi har inte en invandrarminister som är intresserad av att se vad som faktiskt står i lagen och av att föra en invandrarpolitik som ger det utrymme som finns att föra en human invandrarpolitik. Det står nämligen att personen medvetet skall ha ljugit, vilket denna kille inte har gjort. Sverige som invandrarministern tycker är värdig Sverige, det socialdemokratiska partiet och det samhälle som har gjort sig känt internationellt i Olof Palmes anda att vara ett samhälle som står för humanitet när det gäller flyktingar. Om Gabi Behan utvisas, då faller detta, och då är det ett nytt socialdemokratiskt parti som vi ser, ett socialdemokratiskt parti som skapar en invandrarpolitik i Sverige som jag skäms över.
Fru talman! Det är en egendomlig argumentation som förs när man förutskickar att Utlänningsnämnden skall fatta ett visst beslut och sedan kritiserar den socialdemokratiska regeringen för inhumanitet. Jag tycker att det är ett något märkligt resonemang att en riksdagsledamot inte accepterar regeringsformen och konstitutionen. Det är mycket anmärkningsvärt. Det är beklagligt att den typen av argumentation hörs från denna kammare. Gudrun Lindvall och andra riksdagsledamöter vet att jag som invandrarminister inte har några som helst möjligheter att gå in i myndigheternas process. Jag kan inte, och jag får inte. Så enkelt är det. Det är beklagligt om man inte respekterar de grundläggande demokratiska regelverken för den här typen av hantering av frågorna. Däremot kan jag självfallet väcka förslag i propositioner. Men det hjälper ju inte det enskilda ärende som Gudrun Lindvall talar om. Jag vill bara upprepa att jag också anser att dessa regler skall hanteras på ett sätt som innebär att vi får en human politik också när det gäller uppehållstillstånd. Jag vill påstå att vi har det även i övriga sammanhang. Sedan vill jag gärna bemöta det som har sagts från flera av debattörerna, nämligen att permanenta uppehållstillstånd alltid är permanenta upphållstillstånd utom om vederbörande är kriminell. Det innebär ju att ni egentligen inte själva tycker att det riksdagsbeslut som ni faktiskt har varit med att fatta om att inte ens får skall gälla. Då är det mycket egendomligt när ni säger nej till principen. Då tycker ni att det egentligen är rätt att man på oriktiga grunder kan få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige och behålla det oavsett om det bara har gått ett halvår, ett år eller två år, dvs. kort tid. Ni talar om tiden i ett avseende, men egentligen tycker ni inte alls att man skall återkalla några permanenta uppehållstillstånd. Jag tror inte att det långsiktigt är en hållbar politik, framför allt inte om ni själva skulle komma i regeringsställning.

Herr talman! Sveriges internationella engagemang utgår från solidaritet och humanism. Vi har ett ansvar och en möjlighet att vara med och påverka vår omvärld. Men det handlar också om vad som är bra för Sverige. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra och kan i längden bara utvecklas i samverkan med omvärlden. Världshandeln har under århundraden sammanlänkat människor och länder i ömsesidigt beroende. De senaste decenniernas snabba utveckling av informationsteknik, finansiella transaktioner, miljöproblem och befolkningsökning har emellertid gett en ny innebörd åt begreppet globalisering. Vi kan avläsa globaliseringens effekter genom ett antal motstridiga drag i den internationella miljön som ger anledning till såväl hopp som oro: ?Å ena sidan gör demokratin viktiga framsteg genom att fler människor får rätten att rösta. Å andra sidan har utrymmet för det nationella politiska agerandet minskat. Balansen mellan politik och ekonomi har förändrats. ?Å ena sidan minskade världens militärutgifter med en femtedel under 1990-talets första år, och krig mellan stater har blivit ovanliga. Å andra sidan ökar antalet väpnade interna konflikter. Konflikter handlar i dag mindre om att länder står mot varandra och mer om spänningar inom samhällen. ?Å ena sidan har spädbarnsdödligheten minskat och medellivslängden ökat. Å andra sidan ökar de sociala klyftorna både inom och mellan länder. En femtedel av världens befolkning lever i dag i absolut fattigdom. Av dessa är 70 % kvinnor. ?Å ena sidan ökar intresset och möjligheterna för politiskt samarbete och integration. Å andra sidan tilltar splittringstendenser och fenomen som främlingsfientlighet. Människors benägenhet att definiera sig själva i motsats till andra är en växande farsot i både fattiga och rika länder. Globaliseringen förändrar i grunden förutsättningarna för det politiska arbetet. För att möta denna utmaning måste vi stärka och utveckla det internationella samarbetet. Vi behöver göra fler områden åtkomliga för politiska beslut för att avvärja växande orättvisor och de långsiktiga hoten mot demokratin och miljön. Men också för att hantera akuta problem som flyktingströmmar, fundamentalism och rasism. Vi måste ta vara på möjligheterna till samarbete. För regeringen är det två organ som intar en särställning. ?FN - därför att de stora hoten mot människors säkerhet och framtid är globala och måste hanteras gemensamt. ?EU - därför att unionen genom bredden och djupet i samarbetet ger unika möjligheter till varaktig, gemensam säkerhet på vår kontinent. Herr talman! FN-samarbetet har i 50 år varit en hörnsten i svensk utrikespolitik. Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd är ett uttryck för vårt orubbliga engagemang för FN-tanken och ett effektivt globalt multilateralt samarbete. Regeringen ger kandidaturen högsta prioritet. Som medlem av säkerhetsrådet vill vi arbeta för att stärka förtroendet för organisationen och vitalisera dess arbete, att bidra till en öppnare dialog mellan säkerhetsrådet och övriga medlemmar och ge röst åt de många små och medelstora länderna i FN. I säkerhetsrådet kan vi mer direkt än i dag verka för ett globalt politiskt ledarskap som tar ansvar för att FN får den roll för internationell fred och säkerhet som krävs i vår värld. Det innebär ett FN som har kraft och resurser: ?till tidigt agerande i stället för sen reaktion i konflikter, ?till kamp mot konfliktorsaker i stället för symptombekämpning, ?till förebyggande insatser för fredlig konfliktlösning, i stället för fredsbevarande insatser när det inte längre finns någon fred att bevara, ?till sammansatta fredsbevarande aktioner som också rymmer politiska och humanitära insatser. FN befinner sig i allvarliga och akuta svårigheter. Huvuddelen av den kritik vi riktar mot FN skall egentligen riktas mot de 185 medlemsstaterna, och i synnerhet mot stormakterna. Som ständiga medlemmar av säkerhetsrådet har de ett särskilt ansvar för internationell fred och säkerhet. FN kan aldrig bli starkare än det mandat och de resurser som medlemmarna är beredda att ge. Inte minst måste alla medlemsländerna i tid och fullt ut betala sina avgifter till FN. Annars riskerar FN att gå mot finansiell kollaps. Men FN är också i behov av genomgripande reformer. För ett år sedan presenterade den av statsminister Ingvar Carlsson och Sir Shridath Ramphal ledda Kommissionen för globalt samarbete sin rapport Vårt globala grannskap. Regeringen delar kommissionens grundläggande analys av den globala utvecklingen och reformbehoven.

Efter det kalla kriget är nedrustningsarbetet av central betydelse för framväxten av en fungerande säkerhetsordning. Därför verkar vi för att intensifiera nedrustningssträvandena. Regeringen kräver att alla kärnvapenstater snarast vidtar ytterligare åtgärder för kärnvapennedrustning. Det krävs en tidtabell för fortsatta sådana åtgärder. En överenskommelse om att totalt avskaffa kärnvapnen borde kunna nås inom 10-15 år, förutsatt att den politiska viljan finns. Det närmaste, mycket viktiga delmålet under 1996 är en överenskommelse om ett fullständigt kärnvapenprovstopp. Det är också nödvändigt att snarast få till stånd ett förbud mot framställning av uran och plutonium för vapenändamål. I ett sextiotal länder finns närmare 100 miljoner minor utspridda. De sprider dagligen skador och död, främst bland oskyldiga civila, inte minst barn. Regeringen verkar för ett internationellt totalförbud mot truppminor. Sverige har fått förtroendet att som ordförande leda översynen av 1980 års konvention om särskilt inhumana vapen. Regeringen ger betydande bidrag till minröjning och stödjer utvecklingen av effektivare metoder och teknik för minröjning. Herr talman! Afrika är den kontinent med vilken Sverige har sitt mest omfattande utvecklingssamarbete. Demokratiska reformer får nu allt större genomslag. Afrikas del av världshandeln har minskat till ungefär 1 % , och kontinenten marginaliseras alltmer i världsekonomin. Skuldbördan är ohållbar. Befolkningen växer nu snabbare än ekonomin. Regeringen inleder i år en större genomlysning av förändringarna i syfte att förnya svenskt och internationellt samarbete med Afrika. Europas kontakter med Asien och Latinamerika måste intensifieras. Ett toppmöte mellan EU och asiatiska länder äger rum i Bangkok i mars och kommer att ge impulser till ett djupare samarbete. Demokratins frammarsch i Latinamerika är imponerande. Europa har en viktig uppgift att på alla sätt befästa dessa landvinningar. I årtionden har Sverige fört en aktiv Mellanösternpolitik. Med EU:s Medelhavskonferens i Barcelona och den nu pågående fredsprocessen i Mellanöstern öppnas nya möjligheter för ett fortsatt och fördjupat svenskt engagemang - politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Medelhavskonferensen är ett exempel på att EU-medlemskapet givit Sverige en ny plattform för samarbete också med resten av världen. En frihandelsvänlig politik mot omvärlden kan tillsammans med en generös biståndspolitik bidra till att minska de ekonomiska och sociala klyftorna i världen. Det är inte bara uttryck för en förnuftig handelspolitik och solidaritet. Det är också framåtblickande säkerhetspolitik. Det är viktigt att frigörelsen av handeln inom världshandelsorganisationen, WTO, fortsätter och att det multilaterala regelverket vidareutvecklas. Riksdagen beslutade 1995 att resurserna för internationellt utvecklingssamarbete bibehålls nominellt oförändrade till och med budgetåret 1998. Regeringens ambition är att Sverige åter skall uppnå målet om 1 % av bruttonationalinkomsten till svenskt utvecklingssamarbete när de finansiella förutsättningarna föreligger. Endast Norge, Danmark, Nederländerna och Sverige uppfyller FN:s rekommendation om 0,7 % av BNI i bistånd. Regeringen verkar för att alla industrialiserade länder som ett första steg skall uppnå detta mål. En viktig utrikespolitisk uppgift som Sverige tar på stort allvar är att värna de mänskliga rättigheterna varhelst de hotas. Ett ökande antal av våra och EU:s biståndsprogram är ägnade detta viktiga arbete. I globaliseringens spår blir behovet att stärka folkrätten och rättsstatens principer om demokrati, tolerans och pluralism än större. Sverige kommer i sommar att vara värd för världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Tillsammans med FN:s barnfond och enskilda organisationer vill vi bekämpa utnyttjandet av barn genom att anta en handlingsplan för bättre efterlevnad av FN:s barnkonvention. Herr talman! Det kalla kriget har vi nu bakom oss. Då var vår säkerhetspolitik präglad av att Europa var delat. I spänningen mellan supermakterna fanns då ett begränsat utrymme för samarbete. I dag har utrymmet för samarbete ökat dramatiskt. Vi står mitt i ansträngningarna för att skapa ett nytt och enat Europa, där integration och samarbete fördjupas så att krig på vår kontinent blir otänkbara. Den oberoende kommissionen för nedrustningsoch säkerhetsfrågor som i början av 1980-talet leddes av Olof Palme lanserade begreppet gemensam säkerhet. Kommissionen menade att säkerhet uppnås genom samarbete snarare än genom avskräckning. I dagens Europa, befriat från kalla krigets låsningar, finns förutsättningar för att successivt förverkliga och utveckla detta sätt att se på säkerhet. Motorn i detta arbete är Europeiska Unionen och utvidgningen av samarbetet österut. Den tysk-franska visionen om fred och välstånd genom samarbete, som formade Europaintegrationen, motsvaras i dag av en dröm i Öst och Centraleuropa om fred och välstånd genom medlemskap i EU. En positiv ekonomisk utveckling i dessa länder innebär också nya möjligheter för människor och näringsliv i de nuvarande medlemsländerna. Regeringen vill göra de närmaste åren till en kraftsamling inom EU-samarbetet för att kunna välkomna nya medlemmar. Vad gäller EU:s östutvidgning har regeringen tidigt poängterat vikten av en likvärdig behandling av samtliga kandidatländer. Ett viktigt steg i rätt riktning var de principer som antogs vid Varje kandidatland måste självfallet meritera sig för medlemskap. Regeringen anser att förhandlingsprocessen skall inledas samtidigt med alla länder. Därefter får varje lands framgång i förhållande till medlemskapets krav bli utslagsgivande. Här krävs en fortsatt pådrivande och stödjande svensk roll i förhållande till kommissionen, medlemsstaterna och kandidatländerna. Låt oss komma ihåg att innebörden av samarbete och solidaritet är att dela bördor för att tillsammans nå gemensamma fördelar, ekonomiskt och politiskt. Utvidgningen ställer krav på omfattande reformer inom EU. Detta förutsätter en anpassning av unionens arbetssätt så att handlingsförmåga och beslutskraft inte försvagas. EU måste vara i stånd att driva en verkningsfull politik med ett större antal medlemmar. Detta ställer nya krav på unionens institutioner, men också på interna reformer på viktiga områden, t.ex. i jordbruks och strukturpolitiken. Sverige har varit medlem av EU i ett år. Vi har nått viktiga ekonomiska fördelar men också en möjlighet att påverka utformningen av EU-samarbetet i sin helhet. Sverige har det gångna året varit pådrivande i flera viktiga frågor. Sysselsättning, jämställdhet, miljö, fred, demokrati, frihandel och öppenhet är de områden som regeringen har prioriterat. I mars i år inleds EU:s regeringskonferens som skall se över Maastricht-fördaget och anpassa EU till en ny tid och nya utmaningar. Från svensk sida har vi två huvudmål vid denna konferens. För det första förväntar vi oss att den banar väg för östutvidgningen. Vi förväntar oss för det andra att konferensen leder till en fördjupning av samarbetet och till konkreta resultat för våra prioriterade frågor. Endast om samarbetet ger resultat i de för människor avgörande frågorna kan EU få den förankring hos medborgarna som i dag brister. EU måste utvecklas i harmoni med sin omvärld. Det är få som politiskt förespråkar ett Europa som ängsligt sluter sig gentemot omvärlden. Risken för en negativ utveckling ligger snarare i frånvaro av medveten politik och frånvaro av politiska visioner. Det är i politisk vilsenhet som det kortsiktiga egenintresset lättare kan göra sig gällande. Försvarsalliansen NATO växte fram i det tudelade Europa, men får successivt ökad inriktning på säkerhetspolitisk dialog och samarbete med de stater som tidigare stod utanför samarbetet. Partnerskap för fred, i vilket Sverige deltar, är ett uttryck för detta. Det NATO vi ser leda fredsstyrkan IFOR i Bosnien i dag är inte detsamma som före det kalla krigets slut. Flertalet tidigare medlemmar i Warszawapakten strävar i sökandet efter en ny säkerhetsidentitet efter NATO-medlemskap. I Ryssland höjs röster mot detta. Diskussionen om NATO:s utvidgning befinner sig i gränslandet mellan det gamla och nya sättet att se på säkerheten i Europa. Varje land måste självt göra sitt säkerhetspolitiska val. För svensk del är det avgörande att det inte skapas nya skiljelinjer i Europa. Förändringar i säkerhetsstrukturen skall leda mot målet: en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. Västalliansen NATO är det främsta uttrycket för USA:s aktiva deltagande i det europeiska säkerhetssamarbetet. En utveckling i inåtblickande riktning i USA, med ett minskat engagemang för Europa, skulle försvåra byggandet av en ny säkerhetsordning. Herr talman! När freden nu äntligen kommit till forna Jugoslavien är detta framför allt slutet på ett outsägligt lidande för miljoner människor. Men fortfarande återstår många problem och vi måste vara beredda på bakslag. Det krävs nu ett enormt arbete för att återupprätta det civila samhället. Människor får då äntligen chansen att återvända, bygga på nytt och försonas. Det internationella samarbetet i forna Jugoslavien är också en illustration till de nya säkerhetspolitiska villkoren där USA och europeiska länder, däribland Ryssland, samarbetar. Daytonavtalet har i huvudsak fungerat väl i den första fasen. Konflikten har kylts ned, parterna har separerats. Det är glädjande att den nordiska brigaden spelar en viktig roll i detta. Den mycket komplicerade civila delen av fredsprocessen har också inletts, där människor skall föras samman i en försonings och läkningsprocess. Denna måste stödjas med samma energi som de militära insatserna. Carl Bildt har regeringens aktiva stöd som samordnare för detta viktiga arbete. Flyktingar får nu hjälp att återvända. Fria och demokratiska val förbereds, infrastruktur återskapas. Vi kommer inte att spara någon möda för att skapa klarhet om försvunna, om massgravar och om misstänkta krigsförbrytelser. Allt detta är avgörande för att försoningsprocessen inuti varje människa skall kunna fullföljas. Annars riskerar hela befolkningsgrupper att stigmatiseras. Bosnien måste bestå som en fri, mångkulturell och oberoende stat. Balkan är en del av Europa. Sverige och Norden har tagit och tar fortsättningsvis en god del av ansvaret, både med trupp och för att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett civilt samhälle och en bestående fred. Härvidlag måste de politiska ledarna i Balkans länder i handling visa respekt för de normer och värderingar som övriga Europa står för. De bittra erfarenheterna av konflikten i f.d. Jugoslavien är att Europa och världen måste bli bättre på att förhindra konflikter och humanitära nödsituationer - och när de ändå inträffar kunna agera snabbt. För att hantera framtida kriser måste vi utveckla samarbetet inom en rad forum. EU:s gemensammaoch säkerhetspolitik har en allt större betydelse. Västeuropeiska unionen har satt det fredsfrämjande arbetet i fokus. Samarbetet inom Partnerskap för fred och inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har unik bredd. OSSE spelar en nydanande roll på det konfliktförebyggande och konflikthanterande området och arbetar på grundval av ett brett säkerhetstänkande. Vi måste också på ett mer konkret sätt kunna bidra till trygga, demokratiska rättssamhällen. Här kan EU, Europarådet och OSSE göra viktiga insatser. Det europeiska säkerhetsbygget förutsätter nedrustning och rustningskontroll. Avtalet om konventionella rustningar i Europa, CFE, som förhandlats fram inom OSSE mellan tidigare Warszawapakten och NATO, är av stor betydelse för säkerhet och stabilitet i hela Europa. Regeringen kräver att avtalet efterlevs och verkar för att ytterligare rustningskontrollförhandlingar skall komma till stånd, där också Sverige bör vara en deltagande part. Herr talman! De baltiska länderna intar en central plats i vår säkerhetspolitik, också i ett vidare europeiskt perspektiv. I den första fasen efter de baltiska ländernas självständighet inriktades våra ansträngningar på att bistå deras strävan att befästa suveräniteten och de demokratiska institutionerna. Att stabilt förankra dessa länder i den europeiska demokratiska gemenskapen, där de hör hemma, står för närvarande i fokus för vårt samarbete. EU är därvidlag den centrala byggstenen. EU medlemskapet beror främst på de baltiska ländernas egna ansträngningar, men Sverige kan ge viktiga bidrag. Som granne, vän och EU-medlem kan vi hjälpa till med nödvändig anpassning och förberedelser för EU-inträdet. Parallellt med detta är den svenska politiken inriktad på att inlemma de baltiska länderna i ett nära samarbete tillsammans med övriga Östersjöstater. Vi kommer att fullfölja våra strävanden att även på andra sätt stärka de baltiska ländernas välstånd och integration. Men detta är en uppgift som är för stor för enbart Sverige eller de nordiska länderna. Det krävs ett uthålligt europeiskt och amerikanskt engagemang för de baltiska länderna. Den fortsatta utvecklingen i Ryssland är av stor betydelse inte bara för Sverige utan för Europa och det internationella samfundet som helhet. Inom loppet av ett fåtal år har två på varandra följande parlament valts på demokratisk väg. Detta får i sig betraktas som avsevärda framsteg. Ryssland befinner sig nu samtidigt i en fas där reformpolitiken ifrågasätts från olika håll. Det är oundvikligt att den ryska omvandlingen kommer att ta lång tid. Regeringen utgår ifrån att rörelseriktningen i Ryssland mot fortsatta reformer och nära samarbete med de europeiska samarbetsstrukturerna består. Den svenska politiken i förhållande till Ryssland är konsekvent. Vi eftersträvar ett fördjupat samarbete såväl regionalt, i Östersjöområdet och Barentsområdet, som i bredare internationella sammanhang. Samtidigt ställer vi samma krav på Ryssland som på övriga europeiska demokratiska länder. Rysslands krigföring i Tjetjenien är oacceptabel. Denna kritik kommer vi att föra fram till dess att en politisk lösning på konflikten uppnåtts. Östersjörådet, i vilket Sverige för närvarande är ordförande, är ett viktigt redskap för det breda regionala samarbete som Sverige eftersträvar i syfte att: stärka möjligheterna till gemensam säkerhet, främja demokratiseringsprocessen i Ryssland, stödja de baltiska staternas och Polens närmande till EU, bidra till ekonomisk utveckling i området och uppmuntra mellanfolkliga kontakter i regionen. För att ge samarbetet ytterligare politisk energi har statsministern inbjudit samarbetsländernas tio regeringschefer samt EU-kommissionens president och ordförandelandets regeringschef till en konferens i Barentsrådet, där Sverige i höst övertar ordförandeskapet, rör ett strategiskt betydelsefullt område och är viktigt för Rysslands närmande till det europeiska samarbetet. Det nordiska samarbetet är unikt i sin bredd och folkliga förankring och en modell för regional samverkan. Genom att Sverige och Finland i likhet med Danmark blivit EU-medlemmar har formerna för, men inte betydelsen av, det nordiska samarbetet ändrats. Herr talman!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 I rapporten Vårt globala grannskap konstateras att militärt våld i ett modernt säkerhetstänkande är legitimt endast under två förutsättningar: som försvar av det egna territoriet eller under FN:s mandat. Detta sätt att se på den militära dimensionen av säkerhet stämmer helt med traditionell svensk politik. Vi fortsätter att själva ha ansvaret för försvaret av vårt territorium. Däremot har både behovet av och möjligheterna till samverkan på bred bas i fråga om förebyggande diplomati, krishantering och fredsbevarande ökat kraftigt. För oss är det uppgifterna och problemen som står i centrum. Det är på marken, i konkret samarbete för att lösa gemensamma problem, som den djupare samhörigheten uppstår. Sverige deltar aktivt och konstruktivt i detta, såväl i Europa som i andra delar av världen. Det är en central uppgift för vår säkerhetspolitik. FN har det övergripande ansvaret för internationell fred och säkerhet. Om varje kontinent endast tar ansvar för sitt ökar den gemensamma osäkerheten. Det behövs ett solidariskt deltagande i fredsfrämjande operationer. Herr talman! Gränsen mellan utrikes och inrikespolitik blir mindre skarp i en globaliserad miljö. Vi människor är i dag sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra inom nationer och över nationsgränserna. Det räcker inte med en politik för den avgränsade världen - för familjen, nationen eller kontinenten. Vi måste på alla nivåer forma politiken utifrån ett globalt perspektiv. Därför blir utrikespolitikens uppgift i växande grad att tydliggöra sambandet och bygga den politiska och demokratiska bryggan mellan det lokala och det globala.

Herr talman! När riksdagen för knappt ett år sedan samlades till utrikespolitisk debatt dominerade tre teman. Det blodiga kriget i Bosnien, Sverige som nybliven EU-medlem och striden om uttolkningen av vår säkerhetspolitiska doktrin. Denna träta fick för övrigt Centerpartiet att kräva partiledaröverläggningar om säkerhetspolitiken - ett krav som regeringen efterföljde. Som ljudkuliss till dispyten om vår säkerhetspolitiska doktrin återfanns också kavitationsljud från ubåt blandat med ljud från simmande mink. När riksdagen i dag åter samlas till utrikespolitisk debatt har mycket förändrats. Överenskommelsen om fred, Daytonavtalet, har skapat de nödvändiga förutsättningarna för fred i ett krigshärjat Bosnien Hercegovina. Implementeringsstyrkan IFOR och världssamfundets insatser för uppbyggnad av det civila samhället är handfasta exempel på att omvärlden bryr sig om de utsatta människorna. Vårt lands medborgare har anledning att känna stolthet över de insatser som Sverige bidragit med för att skapa fred i det forna Jugoslavien. Vi har ställt trupp till FN:s och NATO:s förfogande i Bosnien-Hercegovina, i Makedonien och Kroatien. Soldaterna och de förband som tjänstgjort där har rönt stor uppskattning inom FN, bland kollegor från NATO-förbanden och från en hårt prövad civilbefolkning. Det är en uppskattning som vi här i Sveriges Riksdag fullt ut delar. Men jag vill också påminna om av vi bidrar på annat sätt. Sverige har gett över en miljard kronor i humanitär hjälp. Därutöver har vi gett stöd till demokrati och försoningsinsatser och till återuppbyggnad. Närmare 80 000 flyktingar från det f.d. Jugoslavien har fått en trygg fristad i Sverige. Fred byggs sakta och tålmodigt upp. Vi kommer att få räkna med bakslag. Även om de olika parterna i konflikten - och då särskilt de ledande företrädarna - uppriktigt söker fredens väg framstår det som orealistiskt att sätta en ettårsgräns för omvärldens engagemang. Världssamfundet måste ha tålamod. Svårartade cancersvulster kräver en uthållig behandling. Vi måste betänka att hatets ständigt växande svulst måste ersättas av tilltrons och respektens friskhet. Dödsfiender skall kunna leva som goda grannar. Att bygga upp tar oändligt mycket längre tid än att rasera. Herr talman! Sverige bör efter ett år som EU medlem känna stolthet och tillförsikt. Genom EU medlemskapet har vårt land tillsammans med fjorton andra länder tagit på sig den stora utmaningen att lyfta samarbetet upp till en alleuropeisk nivå. Det kräver en utvidgning av samarbetet till i princip dubbelt så många länder som i dag. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Rumänien, Bulgarien, Cypern och Malta eftersträvar samtliga aktivt ett EU-medlemskap. Dessutom bygger EU kontinuerligt vidare på samarbetsvägen med Ryssland, Norge, Island och inte minst med de andra länderna runt Medelhavet. Det finns få saker som gör mig personligen mer upprörd än antydningar om att EU är en rikemansklubb med taggtrådsgränser mot omvärlden. Visserligen finns mer att önska vad gäller handelsliberalisering och sänkta tullar, men EU är trots allt motorn för samarbete i Europa och ytterst viktigt för vårt samarbete med resten av världen. Jag anser att EU-medlemskapet har blivit ett lyft och en framgång för Sverige. På det positiva kontot vill jag placera samarbetet inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Det är mycket tack vare EU:s brobyggaransträngningar över Medelhavet och Östersjön som Sveriges säkerhetspolitiska läge förbättrats. Ett intensivt samarbete skapar nämligen positiva beroenden. Ryssland är en del av en större strategi för att långsiktigt knyta Ryssland till den europeiska gemenskapen. När Centerpartiet beslutade att förespråka ett svenskt EU-medlemskap var det med utgångspunkten att samarbete är bättre än isolering. Vi valde EU för fredens, säkerhetens, miljöns och jobbens skull - billigare mat var däremot inget vägande skäl. Det som uppenbarligen - historiskt och i framtiden - är bra för resten av Europa är värdefullt och nödvändigt också för Sverige. Det finns dock ett smolk i bägaren. EU har ingått en tullunion med Turkiet. I Turkiet sitter många fängslade för sina åsikters skull, däribland fyra parlamentariker. Jag vill att utrikesministern med några ord i något av de kommande anförandena berör vad Sverige inom EU kommer att göra för att ställa krav på mänskliga rättigheter i Turkiet. Herr talman! Det finns en föreställning om att vi i Sverige inte tillåter oss att diskutera säkerhetspolitik öppet och oförväget. Det beslut om etapp 1 av försvarsbeslutet som riksdagen fattade den 6 december föregicks av en mycket frisk och frejdig debatt. När realbehandlingen sedan började i det sammansatta utrikes och försvarsutskottet gick det att åstadkomma en samsyn kring vad som främjar säkerheten för vårt land och dess innevånare. De som sökt avfärda vår militära alliansfrihet som förlegad har inte vunnit någon som helst framgång. Militär alliansfrihet är även framgent det förhållningssätt som bäst tillgodoser svenska säkerhetspolitiska intressen. Vårens arbete i den återupplivade Försvarsberedningen kommer av naturliga skäl framför allt att präglas av utvecklingen i Ryssland. Genuin osäkerhet råder om fullföljandet av det s.k. CFE-avtalet och huruvida den ryska Duman över huvud taget kommer att godkänna Start 2-avtalet. I uppladdningen inför det ryska presidentvalet i juni har frostigheten i tonfallet otvivelaktigt ökat. Det välkända fenomenet att driva inrikes utrikespolitik är gångbart även i Ryssland. Det finns anledning att känna viss oro inför den stapplande reformpolitiken. Vi kanske underskattade de problem som en omvandling av det ryska samhället innebär. Jag delar trots allt utrikesministerns bedömning att rörelseriktningen består. Sveriges agerande kräver, som utrikesministern också påpekar, konsekvens i agerandet. Det skall inte råda något tvivel om att Sverige kräver och förväntar sig att Ryssland följer ingångna avtal. Vi accepterar inte de metoder som regimen valt för att söka kväsa konflikten i Tjetjenien eller hur man hanterade gisslansituationen i Pervomajskoje. Samtidigt finns det behov av att avmystifiera vårt grannland Ryssland. Centerpartiet delar regeringens strävan till fördjupat samarbete med Ryssland - bilateralt, runt Östersjön, i Barentsregionen och inte minst inom ramen för EU-samarbetet. Sverige måste fortsatt ha en framträdande roll i EU:s arbete med att utveckla en gemensam säkerhetsskapande politik för Östersjöområdet och i Barentsregionen. Från Centerpartiets sida vill vi också särskilt betona det förtroendeskapande samarbetet mellan kommuner, regioner, folkrörelser och föreningar i Sverige och Ryssland. Barentssamarbetet är uppbyggt på detta sätt. Med anledning av att Sverige i höst övertar ordförandeskapet för Barentsrådet vill jag fråga utrikesministern: På vilket sätt avser regeringen att stödja det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet? Herr talman! Centerpartiet anser att ett säkerhetspolitiskt samarbete med en alleuropeisk karaktär är avgörande för Europas framtid. Det långsiktiga målet är gemensam säkerhet byggd på en europeisk fredsordning. Tvivelsutan finns det i den europeiska säkerhetsarkitekturen flera byggstenar för ett säkrare Politiskt är EU den oomtvistade motorn. Utvidgningen av EU österut är en utmaning större än någon annan - mångdubbelt viktigare än EMU:s tredje steg. Europarådet - nyligen förstärkt med Ryssland - har stor moralisk betydelse som skyddsnät för Europas medborgare. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har som utrikesministern framhåller ett betydande säkerhetspolitiskt värde. På det militära området önskar Centerpartiet se ett fortsatt förtroendefullt samarbete inom ramen för Partnerskap för fred. Grundläggande för en vision om gemensam säkerhet måste vara att i det korta perspektivet förhindra en ny permanent delning av Europa. I likhet med många andra EU-länder håller Sverige på att omdefiniera sin syn på begreppet säkerhet. Ett vidgat säkerhetsbegrepp omfattar exempelvis gränsöverskridande hot som storskaliga miljöolyckor, haverier eller störning av infrastruktur, omfattande flyktingströmmar m.m. I vår globala värld råder gemensam utsatthet. Samarbete för att minska dessa problem är också en del av gemensam säkerhet. Slutligen är internationell samverkan i humanitära insatser, krishantering och fredsfrämjande aktioner kanske den mest näraliggande komponenten för gemensam säkerhet. IFOR styrkan i Bosnien är ett exempel på att det går. Centerpartiet vill se OSSE i rollen som koordinator och ansvarig för fredsfrämjande insatser. OSSE är det enda europeiska forum där USA och Ryssland naturligt möts. Jag ser däremot inga hinder för att EU:s medlemsländer förbereder och tränar för ett gemensamt agerande i sådana uppdrag på samma sätt som Sverige samverkar i nordiska enheter i det forna Centerpartiet eftersträvar en klarare uppdelning i det europeiska samarbetet mellan fredsfrämjande uppgifter och militära säkerhetsgarantier. Det talar för att banden inte bör stärkas generellt mellan EU och VEU som ett resultat av regeringskonferensen som snart skall påbörjas. Centerpartiet anser att två villkor måste vara uppfyllda för att Sverige skall kunna acceptera att EU, snarare än VEU, utvecklar förmågan att delta i fredsfrämjande och humanitära uppgifter i enlighet med VEU:s Petersbergsdeklaration. För det första skall gemensamma fredsfrämjande styrkor inom EU enbart kunna agera på mandat av FN eller OSSE. För det andra skall valet att delta göras med nationella beslut i varje enskilt fall. NATO är och bör i det korta perspektivet vara den enda organisation som förmår ge ömsesidiga säkerhetsgarantier. Det isolerade europeiska spåret genom VEU eller EU är ett uppenbart stickspår. EU har alltjämt ett säkerhetspolitiskt intresse av Förenta staternas närvaro och delaktighet i den europeiska utvecklingen. Det gäller såväl i samarbetet inom OSSE som inom NATO. Vad gäller NATO:s framtid finns för Sveriges del inte något intresse av vare sig medlemskap eller att NATO:s europeiska medlemsländer ställs utan stöd från USA. En utvidgning av NATO skall ske på ett sätt som främjar den gemensamma säkerheten. Herr Talman! Det globala samarbetet står inför andra utmaningar av närmast oöverskådliga mått. Miljöproblemen framstår alltmer som en global fråga med kraft att på sikt hota mänsklighetens existensmöjligheter. När World Watch Institute häromdagen här i Stockholm presenterade sin rapport om tillståndet i världen gavs många exempel på hur vi människor är i färd med att flytta naturgrundlagarna mot de yttersta gränserna för vad vår biosfär tål. Försurningsproblem, klimatgaser, brist på rent vatten och en accelererande jordförstöring hotar själva grundvalarna för människors försörjning. Världens befolkning växer med 88 miljoner människor årligen. Trösklarna överskrids för vad jordens ekosystem uthålligt förmår producera. Lester R. Brown från World Watch Institute konstaterar att livsmedelskrisen knackar på dörren. Enkla fakta belyser försörjningsproblemen. Sedan 1950-talet har jordens befolkning fördubblats, behovet av spannmål och kött har blivit tre gånger så stort och efterfrågan på fisk och skaldjur har ökat fyra gånger. För de skogliga resurserna gäller att efterfrågan på virke fördubblats, på ved tredubblats och på papper sexdubblats - allt detta jämfört med förhållandena på Detta skall jämföras med tillgångarna på åkermark, fiskevatten och skogsarealer. Avskogningen fortsätter i Sydostasien, Afrika och Sydamerika på grund av att efterfrågan är mycket större än den uthålliga avkastningen. Spannmålsförråden minskar, och jordbruksarealerna fortsätter att minska. Lester R. Brown konstaterar att fångsterna nu minskar i 13 av världens 15 viktigaste fiskevatten. Antalet fiskekrig är nu årligen fler än de sammantaget var under 1800-talet. Det är uppenbart för var och en att krig om resurserna inte är en väg att lösa våra allvarliga globala problem. De kan inte heller lösas av enskilda länder var för sig, utan vi behöver ett kraftfullt världsomfattande samarbete. Jag är därför förvånad över att utrikesministern i dag inte har med de globala försörjningsproblemen i sin deklaration. I visionerna om framtiden för FN saknas nästan detta perspektiv. Vi håller kanske på att förlora det goda renommé vi erhöll i samband med Riokonferensen. Vi i Centerpartiet är uppriktigt bekymrade. Den nuvarande regeringen var med vid stafettväxlingen men verkar nu ha tappat både stafettpinnen och orienteringen. Jag vill därför fråga utrikesministern: Saknar regeringen idéer till åtgärder för miljöarbetet inom Det är en låg prioritering av miljöfrågorna i FN systemet. Det säkerhetsråd som finns i dag klarar inte av att hantera dessa frågor. Ett råd för hållbar utveckling skulle ge världssamfundet förbättrade möjligheter att hantera de globala miljömässiga hoten mot mänskligheten. Det är ingen hemlighet att Centerpartiet anser att FN skall inrätta ett sådant råd för hållbar utveckling. Vi anser också att vi har fått fler argument genom World Watch Institutes rapport, som visar att tillståndet är mycket allvarligt när det gäller den globala situationen.

Herr talman! När regeringens deklaration förr i tiden högtidligen lästes upp av kungen, i det s.k. trontalet, löd ofta öppningsraderna: "Sveriges förhållande till främmande makter är gott." Så skulle mycket väl även årets deklaration ha kunnat inledas. Vi bor i ett fredligt och tryggt land. Krig och ofred finns på andra håll i vår värld, inte runt våra gränser. När jag i söndags tog en skön promenad i det strålande vintervädret i min vackra hemstad Norrköping passerade jag Albrektssalen, en samlingssal som för bara någon vecka sedan troligtvis var helt okänd för er som bor utanför Norrköping. Men det är den inte längre. För drygt en vecka sedan vrålade 700 skinheads och andra nazister och fascister slagord just i Albrektssalen. Mellan väggarna ekade "arisk stat - Norrköping blev över en natt känd, och det i ett sammanhang som väcker avsky. 180 poliser var inkallade för att se till att nazistmötet kunde hållas och att allt gick lugnt till väga. Många har haft synpunkter på polisens agerande. Eventuellt tänkte några, som via sin TV såg nazisthälsningarna, hakkorsflaggorna och hörde slagorden, på Ulf Lundells berömda sång som börjar med orden: "Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad." Förknippa för all del inte Norrköping som stad med vad som hände denna lördagskväll i Albrektssalen, utan minns hellre fortsättningen på Ulf Lundells text, där han i nästa rad sjunger: "Då har du aldrig gått på stadens Södra Promenad." Det är en hyllningssång till en fin stad, som under en februarilördag chockades av skränande nazister med hakkorsflaggor i händerna. Det är nästan ofattbart att vi i svenska städer år 1996 får uppleva nazistmöten av detta slag. Vi får inte rycka på axlarna och invagga oss i tron att det bara är fråga om en liten, vilsen extremgrupp som njuter av att provocera. Nej - vi måste reagera starkt. Sverige anses av internationella bedömare vara det land i Västeuropa, vid sidan av Tyskland, där nazister är mest aktiva. Det är här, inom våra gränser, som nazister från olika länder planerar och genomför sina nazistmöten. Detta måste stoppas i tid, annars kan det växa och så småningom bli okontrollerbart. Vi har sett och upplevt det förr. Innan jag tog den där söndagspromenaden hade jag hunnit läsa morgontidningarna. Där fanns några rubriker som jag vill citera. "IRA-bomb bröt vapenvilan." Det hela illustrerades med en bild av förödelsen som bomben åstadkommit i Docklands i östra London. "Flyktingläger i Zaire stängs." Vi ser samma rubrik i dagens tidning. I dagens tidning kan vi läsa bl.a. följande rubriker: "FN nära bankrutt. Budgeten måste bantas efter budgetunderskott på tre miljarder." Jag skall återkomma till dessa två rubriker litet senare. Som sagt var, bor vi i ett lugnt hörn av vår värld. Men vad framtiden har i sitt sköte vet vi inte; det kan vi enbart spekulera över och förhoppningsvis dra de rätta slutsatserna samt försöka genomföra det vi tror kan föra oss in mot en fredlig utveckling. Ty utan fred blir det ingen utveckling. Vi känner alla förtvivlan och maktlöshet när vi via rubriker och TV-skärmar tar del av krig och förintelse, tortyr och flyktingströmmar, hunger och svält. Men känslan av maktlöshet får inte förlama oss. Alla goda krafter måste samverka för en bättre framtid; en bättre värld för kommande generationer. Herr talman! Politiken är ofta alltför kortsiktig. Det är nu vi planerar för den värld våra barn och barnbarn skall växa upp i och framleva sina liv i. Vi som hunnit bli mor och farföräldrar stannar kanske på ett speciellt sätt upp inför detta perspektiv. Som exempel tar jag mitt eget barnbarn Alexander. Om han blir lika gammal som jag är i dag har tiden runnit i väg till år 2050. Då har jordens befolkning för länge sedan fördubblats, med den takt i befolkningsökningen vi har i dag. Då skall dubbelt så många kunna äta sig mätta - något som vår värld inte klarar av i dag, med dagens befolkningssiffra. Och blir Alexander lika gammal som min mor skall han skriva årtalet 2080 när han kvitterar ut sin pension. År 2080 skall han förhoppningsvis kunna leva i en fredlig värld, andas frisk luft, äta sig mätt och bada i rent Östersjövatten. Det är detta tidsperspektiv vi skall ha när vi nu planerar inför framtiden. År 2080 kan tyckas vara ett långt perspektiv, men vi sätter upp dagordningen nu. Det är därför det är så oroväckande att det internationella solidaritetsarbetet får allt svårare att hävda sig. FN brottas med ekonomiska svårigheter på grund av dålig betalningsmoral bland sina medlemmar, där USA står i skamvrån med alla sina stora skulder till Och här hemma i Sverige har regeringen frusit biståndsbudgeten fram till 1998. Det innebär, att för varje år som går sjunker biståndets andel av BNP. I dag ligger det på ca 0,87 %, dvs. långt från det enprocentsmål utrikesministern talat om här i dag. Och värre blir det fram till 1998. Kanske även Sverige då får svårigheter att nå upp till de 0,7 % som är FN:s krav på sina medlemmar. Jag vill därför fråga utrikesministern: Är det inte dags att ändra på detta nu och redan i den budget som läggs i september vända trenden och låta ord bli handling? Då skulle krystade deklarationer om enprocentsmål inte låta så tomma. I stället skulle solidariteten och trovärdigheten öka. Herr talman! Jag gav tidigare exempel på tidningsrubriker som visar hur människan misslyckas med att leva i fred och harmoni. Är då bilden så mörk som rubrikerna basunerar ut? Nej, det finns naturligtvis hoppingivande tecken också. Ett sådant är det pågående EU-arbetet och EU:s utvidgningsmöjligheter för att åstadkomma mer av samarbete och mindre av konfrontation. Och även här är det viktigt att vi ser de möjligheter som erbjuds insatta i ett längre historiskt perspektiv. För inte alltför många hundra år sedan utkämpade östgötar, västgötar, smålänningar och dalkarlar blodiga krig och bataljer med varandra, ända tills de fann att det var ett dåligt sätt att lösa gemensamma tvister och problem. Bättre var att tala med varandra. Så småningom blev Sverige ett land. Men krigen fortsatte, nu med våra nordiska grannländer, ända tills vi fann att det var bättre att bryta ner gränserna mellan våra länder för att kunna resa fritt utan pass, studera och arbeta hos varandra och umgås och lära av varandra. Utbyte skapade, och skapar i dag, förståelse och respekt. Nu har vi gått vidare in i Europa. Vi bryter ner gränserna och skapar kontakt på olika plan - ekonomiskt, politiskt och kulturellt - allt i akt och mening att öka kontakterna och säkra en fredlig utveckling. Vi går vidare med utvidgning av EU öster och söder ut. Baltikums länder liksom länder i Öst och Centraleuropa vill in i gemenskapen. Det är i detta historiska perspektiv vi skall se utvecklingen, och det är vi som lever nu som har den historiska uppgiften att gå vidare i detta fredsarbete. Det har förvånat mig länge, och det förvånar mig i dag också, att det finns partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet som inte fullt ut och helhjärtat vill gå in i detta arbete utan i stället är motsträvare. Herr talman! "Regeringen vill göra de närmaste åren till en kraftsamling inom EU-samarbetet för att kunna välkomna nya medlemmar." Så formulerade sig utrikesministern i deklarationen. Det är bra att ministern så tydligt markerar denna ambition. Jag noterar också med tillfredsställelse utrikesministerns öppenhet vad gäller begreppet "vår gemensamma säkerhet". Jag citerar: "Diskussionen om NATO:s utvidgning befinner sig i gränslandet mellan det gamla och det nya sättet att se på säkerhet i Europa". Ja, så formulerar sig ministern i dag. Men för mindre än ett år sedan var det omöjligt att få gehör för att denna diskussion skulle kunna få föras i Försvarsberedningen. Och i dag leder NATO fredsstyrkan IFOR i Bosnien, där vi också har svensk medverkan. Förändringen har gått fort, och regeringen har snabbt anpassat sig i efterhand. Varför detta tövande? Varför denna senfärdighet? Herr talman! Demokratin är det enda styrelseskick som ger utrymme för den mänskliga skaparkraft som är nödvändig om den fattiga världen skall kunna utvecklas. Det är den enda samhällsordning som skänker människan värdighet. I ett land som präglas av politisk frihet frigörs kraft för sociala förändringar och ekonomisk utveckling. Demokratin är det enda styrelseskick som ger möjlighet att lösa konflikter med fredliga medel. Hade det funnits demokratiska traditioner i Rwanda och Burundi skulle miljoner människor sluppit fly och slaktas. Det var i bägge fallen en oförmåga hos landets elit att acceptera demokratins yttersta konsekvens - risken att förlora makten - som ledde till det fruktansvärda blodbad som ägde rum i Rwanda och som fortfarande utgör ett påtagligt hot i Burundi i dag. Hade demokrati och mänskliga rättigheter fått prägla länder som Iran, Irak, Kina, Kuba, Nordkorea osv. - listan kan göras mycket lång - skulle människor från dessa länder inte befinna sig på flykt från sina hem. Ca 50 miljoner människor är i dag på flykt inom eller utom sina länder därför att deras länder inte är demokratiska och inte respekterar mänskliga rättigheter. Bl.a. just därför är demokratiarbetet vår tids största utmaning. Kina är ett land där demokratin ännu inte fått någon chans och ett land från vilket vi får ständiga rapporter om brott mot mänskliga rättigheter. Många av oss har på våra näthinnor de förskräckliga bilderna från barnhemmen. Samtidigt ämnar Taiwan gå till val nu den 23 mars för att i demokratiska val välja sin president. Kina hotar i dag med vapenskrammel, och vi har fått en mycket osäker situation därför att demokratiska val skall hållas i Taiwan. Det är en helt absurd situation, kan man tycka. Jag skulle vilja avsluta med en fråga på det temat till utrikesministern. Det skulle vara intressant att höra svaret. På vilket sätt tänker regeringen markera Sveriges stöd för den demokrati som nu etableras i

Herr talman! Fru utrikesminister och ärade åhörare och tittare! När riksdagen i dag debatterar den svenska utrikespolitiken är det ingen lätt uppgift. Världen är så stor, så stor. Ju mer man ser av världen och ju mer kunskaper och erfarenhet man får, desto mer komplicerade blir sambanden och desto svårare är det att se de enkla lösningarna. När vi i dag diskuterar utrikespolitiken kan vi välja att gå tillbaka och granska vad som har skett under det senaste året för att i backspegeln kunna bedöma framsteg och bakslag vad gäller demokrati, ekonomisk utveckling och rättvisa. Men vi kan också välja att se framåt och se vad vi kan göra med våra begränsade resurser. Jag tror att vi måste göra både-och. När vi för ett år sedan diskuterade utrikespolitiken här i kammaren var världsläget i många avseenden betydligt dystrare än i dag. Kriget i f.d. Jugoslavien är i någon mån avslutat. Vi har ett fredsavtal och en vilja, om än bräcklig, till försoning och utveckling i f.d. Jugoslavien. Vi har nyligen haft demokratiska val i Palestina och installation av president Arafat. Valen bedöms av många som en stor framgång för demokratin i Palestina och i Mellanöstern, men också för alla fredsälskande folk. Vi har valet i Algeriet, som många misstänkte var på väg mot katastrof och blodbad, men som ändå kunde genomföras, och en demokratiskt vald president har nu tillträtt. Vi har ett mindre uppmärksammat val i Guatemala, som kanske inte var lika spektakulärt. Guatemala är ett av världens fattigaste länder. Majoriteten av landets befolkning består av fattiga småbrukande indianer, indigenas, som förtryckts under århundraden. Förhoppningsvis är den svartaste epoken i landets historia nu passerad, och en demokratisk utveckling har påbörjats. IDEA, Institutet för demokrati och valövervakning, har nu kommit i gång med 15 medlemsländer. Det kommer sannolikt också att kunna spela en mycket positiv roll när det gäller att stärka demokratiska institutioner och bidra till att länder som saknar demokratisk tradition kan bygga upp detta. Vi har, inte att förglömma, sett slutet på Frankrikes kärnvapenprov. Vi har Sydafrika som stabiliseras som demokrati. Men vi har en tendens att skönmåla och vilja visa upp de positiva exemplen. Vi vet att våldet fortsätter i Sydafrika. Vi vet att bosnienserberna inte accepterat delar av fredsöverenskommelsen. Jag tror att vi behöver ha dessa positiva exempel, som visar att det faktiskt är möjligt att berg förflyttas. Men det är farligt att blunda och inte vilja se problemen. Utrikesministern har i sitt anförande inledningsvis pekat på hur motsägelsefull utvecklingen i världen är: demokratins framsteg och minskade militärbudgetar å ena sidan, de ökade väpnade konflikterna och sociala klyftorna å andra sidan. Jag vill inledningsvis peka på det motsägelsefulla i svensk utrikespolitik. Sverige har ett dubbelt ansikte. Å ena sidan är vi mycket aktiva i internationell nedrustning och har fortfarande ett gott anseende i fattiga länder, men vi har å andra sidan den svenska vapenexporten, vi har en försvarsminister som far omkring som en handelsresande i korta varor. Jag undrar: Är det detta som är Svriges bidrag till konfliktförebyggande insatser? Nu försöker vi sälja JAS-plan till Ungern. Är det just ett högteknologiskt flygvapen som Ungern behöver i dag? Vi har följdleveranser till Indonesien av vapenmaterial. Vi har en flyktingpolitik som går ut på att ta så litet ansvar som möjligt och en minister som snarare är en avvisningsminister. Vi har de upprepade kränkningarna av Barnkonventionen. Vi har ett invandarverk som inte ens vill ta emot de kvotflyktingar som man fått pengar för. Utrikesministern tar upp den viktiga uppgift som värnandet av mänskliga rättigheter utgör. Men värdet av ett åtagande blir inte särskilt stort när regeringen inte vill konkretisera det mer än vad utrikesministern sade i sitt anförande. Dessutom vet vi att intresset för mänskliga rättigheter i en hel del konkreta fall får stå tillbaka för viktiga handelsintressen. Vi har exemplet med Turkiet, som andra varit inne på. Man har nu accepterat tullunionen mellan Turkiet och EU, trots att det är allvarliga och upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet. Exempelvis befinner sig Leyla Zana fortfarande i fängelse, liksom många andra parlamentariker. Ett annat exempel är Ryssland, som accepterats i Europarådet trots att skälet till att ansökan avslogs förra året var Tjetjenienkriget. I dag har den konflikten trappats upp. Vad gäller demokrati måste man se både till det formella och till det konkreta innehållet. Formell demokrati kan utgöra steg på vägen, men det är otillräckligt. I de öst och centraleuropeiska länderna, som nu har sluppit kommunismens diktatur, gör kampen för överlevnad, mot maffia och för en bra miljö i dag att värdet av demokratiska reformer inte är särsklit högt för många invånare. Situationen är liknande i en rad andra länder som listan kan göras lång. Vi kan nämna de olösta konflikter i världen som består sedan många år - Östtimor, Västra Sahara, Cypern, Kashmir, Sri Lanka osv. Mer om detta och om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och vad som kan göras kommer senare i Björn Jag måste passa på att fråga vad regeringen gör aktivt i dessa frågor. I Norge har man haft förhandlingar med regeringen och gerillan i Guatemala. Nu ser det ut att man kommer fram till ett fredsfördrag. Man är också mycket aktiv vad gäller kontakter med Colombia. Utifrån lyckade förhandlingar i Mellanöstern har Norge vid upprepade tillfällen ombetts att ta nya medlaruppdrag. Många norska kamrater tycker att de inte klarar av att göra mer. Varför har inte Sverige en mer aktiv roll här? Herr talman! Sverige har en hedrande historia av arbete för internationell nedrustning. Vi kan vara stolta över att våra föräldrars generation, framför allt kvinnorna, såg till att Sverige aldrig skaffade kärnvapen när frågan var aktuell under 1950 och 1960-talet. De svenska protesterna mot Kinas och Frankrikes kärnvapenprov under den senaste tiden har varit omfattande. Men det räcker inte med att tala om, som regeringen gör, att det borde kunna nås en överenskommelse om att totalt avskaffa kärnvapen inom 10 15 år. Sverige måste ställa krav på att det görs och att det görs nu. Sverige måste också agera direkt gentemot kärnvapenstaterna i Europa - England, Frankrike och Israel där ju utrikesministern nyligen var på besök. Det finns inslag i regeringens arbete som överraskar. Vid ett seminarium i måndags vid Olof Palme Centrum tog utrikesministern upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden och menade att den var föråldrad. Hur då föråldrad? Visst är det möjligt att fortfarande driva både detta krav i vårt närområde och kravet på provstoppsavtal, som är lika väsentligt. Utrikesmninistern talar om Sveriges insatser för ett internationellt totalförbud mot antipersonella minor. Sverige ger betydande bidrag till minröjning. Men inte ett ord nämner hon om de svenska minor som fortfarande finns kvar inom svenska försvaret. Vi vet att Försvarsdepartementet har att utreda frågan. Vi har upprepade gånger frågat när den utredningen kommer. I den här frågan måste ändå försvarsministern och utrikesministern ha en gemensam hållning. För vår trovärdighets skull måste den hållningen vara att omedelbart avskaffa svenska minor i det svenska försvaret. Utrikesministern talar om legitimiteten och behovet av militär säkerhet. Under århundraden tycks världen ha styrts utifrån det klassiska romerska uttrycket: Si vis pacem para bellum, dvs. att om du vill ha fred förbered för krig. Men jag tror att det är dags att i stället gå efter mottot: Om du vill ha fred förbered för fred. Herr talman! Utrikesministern tar upp frågan om NATO:s positiva betydelse och hur NATO ser ut i dag. När det gäller säkerhetspolitiken och NATO håller regeringen uppenbarligen frågan om ett svenskt medlemskap öppen. Ingvar Carlsson uttalade vid konferensen Folk och Försvar i Sälen att man inte visste något om framtiden. Nej, det gör ju ingen, men det blir väldigt märkliga signaler från regeringen när man talar om att den frågan kan vara öppen om åttatio år. Där tycker jag att det är angeläget att understryka det svenska folkets inställning till NATO. Den är väldigt entydig och finns redovisad i bl.a. en debattartikel i Dagens Nyheter i går. En överväldigande del av svenska folket vill inte att vi blir medlemmar i NATO och vill att Sverige förblir neutralt och alliansfritt. Herr talman! Frågan om Europa och Europeiska unionen är av central betydelse. Utrikesministern hävdar att motorn i arbetet för den gemensamma säkerheten är Europeiska unionen och utvidgningen österut. Vänsterpartiet har accepterat folkomröstningsresultatet och ett svenskt medlemskap i EU. Vi är inställda på att på alla sätt bidra till att göra EU mer demokratiskt och mer öppet, på att satsa på det mellanstatliga samarbetet, öka jämställdheten på en rad områden. Det är inte så som Karl-Göran Biörsmark var inne på, att vi saboterar arbetet inom EU. Men vi kräver också i demokratins namn att en utträdespragraf utarbetas inom EU. Vi hävdar att eventuella beslut om att delta som medlem i VEU eller EMU måste föregås av folkomröstningar. Vi skall inte ha en stor EU-debatt i dag, den återkommer vi till i mars då vi skall definiera svenska ställningstaganden inför regeringskonferensen. Johan Lönnroth kommer in på Jag vill för Vänsterpartiets del ändå försäkra att vi visst kan se fördelar med en gemensam säkerhet och med en utvidgad europeisk union. Men vi menar att bara de länder som uppfyller demokratiska krav skall kunna bli medlemmar. Jag måste understryka en sak: Utrikesministern talar väldigt positivt om EU medlemskapet. Men varifrån kommer övertron på och övervärderingen av EU, med instämmande i och ett ytterligare höjande av kören av Göran Lennmarker, Helena Nilsson och Karl-Göran Biörsmark? Alla säger att östutvidgningen är den viktigaste frågan framöver, men det går faktiskt inte ihop med projektet med en monetär union. Jag tror att det inför regeringskonferensen vore väldigt betydelsefullt om regeringen klargjorde att det inte är aktuellt med ett svenskt medlemskap i en eventuell monetär union. Vi är helt överens om att satsningen på återuppbyggnad i f.d. Jugoslavien är angelägen. Det måste också understrykas att det är ett långsiktigt engagemang och att en eventuellt förlängd medverkan i IFOR måste vara möjlig från svensk sida. Jag tycker också att Sverige måste agera för att upphävandet av vapenembargot, som enligt turordningen kan bli aktuellt inom kort, inte blir möjligt. Det vore önskvärt. Östersjösamarbetet och det nordiska samarbetet är andra viktiga frågor. De frågorna kommer Maggi Mikaelsson att ta upp. FN-frågorna, som utrikesministern var inne på, kommer jag att ta upp i mitt andra anförande senare. Vad så gäller biståndet vill jag säga att regeringen har föreslagit och riksdagen har beslutat genomföra en frysning. Lena Hjelm-Wallén upprepar att biståndet skall återgå till en enprocentsnivå när så är möjligt. Ja, vi har hört det ett flertal gånger. Det som förvånar mig är att Göran Persson inför den socialdemokratiska partikongressen i vår har gått ut och talat om hur det skall bli möjligt att höja arbetslöshetsförsäkringen. Vi skall kunna höja sjukförsäkring osv. till 80 %. Men var har vi enprocentsmålet? Vi har inte hört ett ord om det. Det har inte givits några löften till partikongressen. Detta borde väl ändå vara möjligt? Så, herr talman, till frågan om utvecklingen i södra Afrika. Det är framför allt där vi måste satsa vårt bistånd - på den fattigaste kontinenten. Jag tror också att det är viktigt att diskutera fattigdomsaspekterna inom biståndet. Har världen blivit mer rättvis? Har fattigdomen ökat eller minskat? Det finns en utmärkt och mycket pedagogisk skrift av Stefan de Wylder om detta som bl.a. lyfter fram det faktum att man bara behöver gå till en undersökning av elvaåriga barn i Sverige för att inse att dessa barn har helt klart för sig att skulden inte ligger på de fattiga själva utan att problemet har strukturella orsaker: analfabetism, sjukdomar och utsugning. Herr talman! Andra lyssnare! Utrikesministern börjar och slutar sitt anförande med kraven på globalt perspektiv. Jag instämmer i detta. De globala hoten i form av kärnvapen, miljöfaror och flyktingströmmar kräver ett globalt svar med en global strategi. Elisabet Gerle, som är en ansedd teolog och fredsforskare - inte helt okänd i andra frågor - har skrivit en doktorsavhandling om behovet av en global etik. Världen är stor. Världen är motsägelsefull. Världen är komplicerad. Därför krävs en sådan global etik. Den måste utformas utifrån uppfattningen om alla människors lika värde. Sveriges internationella engagemang för fred, frihet och rättvisa måste hänga ihop med hur vi faktiskt agerar i praktiken vad gäller handelshinder, asylpolitik eller vapenexport. Den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken får inte bestå av en generös vapenexport, osolidarisk biståndspolitik och restriktiv flyktingpolitik. Den svenska utrikespolitiken måste bestå - det är vad Vänsterpartiet och större delen av svenska folket också vill - av en restriktiv vapenexport, solidarisk biståndspolitik och generös flyktingpolitik.

Herr talman! Det finns mycket i utrikesministerns tal som man gärna instämmer i. Inledningen om att Sveriges internationella engagemang utgår från solidaritet och humanism är en härlig programförklaring. Däremot har vi som bekant andra åsikter vad gäller EU och de ekonomiska fördelar EU givit oss under året, liksom våra möjligheter att påverka och förändra. Vi tror inte heller att man måste vara medlem i unionen för att ha ett gott och givande samarbete med andra länder. Men vi skall snart ha en EU-debatt här i kammaren, så jag går inte in på det här och nu. Jag går i stället över till Miljöpartiets fempunktsprogram om internationell solidaritet. På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt.

Vi menar också att FN är den organisation som kan ta in allt detta inom sitt verksamhetsfält. När föregångaren till FN bildades - Nationernas förbund - gällde det fred. Det blev ett slags kollektiv säkerhetsinstitution där möten och samarbeten på alla områden skulle stärka förtroendet medlemmar emellan så att krig blev en omöjlighet. Tanken var också att de pengar man använt till upprustning skulle användas till andra ändamål, allt för att minska spänning och misstro länderna emellan. Verkligheten blev en annan. När andra världskriget bröt ut upplöstes NF. Men drömmen om en världsfred försvann inte. Samma idéer om fred och samarbete fortsatte in i en ny organisation - FN - som startade sin verksamhet efter krigsslutet 1946. Nu har FN stora ekonomiska problem. Vi har sett rubrikerna i tidningarna: Konkurs hotar skuldsatt FN. FN:s medlemsstater som inte betalat sin avgift är skyldiga 4 miljarder kronor tillsammans, och det är halva FN:s verksamhetsbudget. Det är inte konstigt att FN inte klarar av alla sina uppgifter. FN fyllde femtio år i höstas och behöver förändras och reformeras. Reformeringen av FN:s säkerhetsråd är en av de viktigaste frågorna i reorganisationen. Det gäller medlemmarnas antal. Hur många medlemmar skall de femton medlemmar som nu finns utökas med? Skall fler länder än de fem som har det nu ha vetorätt? Är det inte dags att ta bort den helt, eller i alla fall inskränka den som ett första steg på vägen? Utrikesministern nämnde ingenting om detta. Jag undrar hur utrikesministern ställer sig till vetot. Vad tänker Sverige göra för att få en ändring? Är det demokratiskt att ett par medlemmar i en förening har vetorätt? FN fick själv inte ihop en fungerande fredsbevarande styrka i f.d. Jugoslavien. FN var för svagt. Medlemmarna ställde inte upp i den omfattning som behövdes. Det är en förklaring. En annan är att Europa inte var starkt nog. Det finns en amerikansk författare som heter George Weigel. Han är chef för Centrum för etik och samhällspolitik i Washington och en känd politisk kommentator. En av hans böcker finns här på riksdagsbiblioteket. Den handlar om ryska revolutionen - Jag har fäst mig vid ett yttrande av honom. Jag läste det i en tidskrift. Han säger: Europa har förlorat sin moraliska ryggrad. Han säger vidare: Det krävdes två förödande världskrig och ett kallt krig för att rädda den europeiska demokratin. I alla fallen segrade frihetens styrkor bara tack vare USA:s aktiva intervention. Jag vill inte gärna tro att det krävs två världskrig för att rädda demokratin vare sig i Europa eller i någon annan världsdel. Ett starkt och enigt multinationellt förbund som är på sin vakt, som är lyhört för de tidiga varningssignalerna och som inte väntar med att ingripa har möjligheter att lyckas. Men Weigels ord tål att tänka på när vi undrar över stabiliteten i demokratiprocessen hos grannarna på andra sidan Östersjön - de som nyligen gått igenom ett stort och genomgripande systemskifte. Det behövs tid för dem, och stöd av alla slag i utbildning, kunskapsuppbyggnad, forskning, förvaltning, omsorg osv. Allt bidrar direkt eller indirekt till ett lands stabilitet när stora förändringar pågår i samhället. Ryssland och Sverige i Östersjöprogrammet handlar om att stoppa och åtgärda de svåra föroreningarna från industrier, jordbruk och avlopp. Det praktiska samarbetet får i förlängningen också säkerhetspolitisk betydelse. I regeringens skrivelse med anledning av FN:s femtioårsjubileum står det: Bara en stark global organisation som FN kan också möta det hot mot människors välfärd som överskrider nationalstaternas eller regionernas gränser. Sedan Sovjetunionen upplösts och de baltiska länderna blivit självständiga har också den militära hotbilden från öst ändrat karaktär. De senaste årens utveckling medför att vi i dag måste teckna en bredare bild av tänkbara risker, hot och påfrestningar som kan drabba samhället även i fred, säger regeringen i propositionen om totalförsvar i förnyelse. Den nya hotbilden är kopplad till fattigdomsproblematiken, till den alltför snabba folkökningen, naturresurser som stagnerar eller minskar och den ständigt ökande förstöringen av natur och miljö. Enligt Världsbanken är dricksvatten den naturresurs som kommer att orsaka flest konflikter länder emellan i framtiden. Den befolkning jorden bär i dag kan vid sekelskiftet i det närmaste ha fördubblats. Precis som i dag är de primära livsbetingelserna för oss färskt vatten och ren luft. Vi måste få stopp på de föroreningar som hotar vårt färskvatten och luften vi andas. 90 % av jordens avlopp går direkt ut i floderna, som i sin tur leds till sjöar och innanhav. De gränsöverskridande föroreningar som inga vapen och arméer i världen kan stoppa kan man i samarbete länderna emellan, i fredlig samexistens, få bukt med. Grunden för svensk utrikespolitik är "internationellt samarbete för fred, demokrati och välstånd". Enligt Miljöpartiet omfattar fred också en aktiv nedrustning. Demokrati följs av respekt för mänskliga rättigheter, och till välstånd hör att den obalans som finns i människors tillgång till jordens resurser skall jämnas ut. Men den ekonomiska tillväxten i ett land får inte uppnås till priset av en snabb miljöförstöring. Riokonventionen talar om hållbar utveckling som grunden till välstånd. Gränserna för vår utveckling sätts av naturen, så att inte avkastningen från de förnyelsebara naturresurserna, från åkrar, hav och skogar, äventyras av kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. I-världens konsumtionsmönster är också ett hot mot de livsuppehållande systemen. Ju större ekonomiskt välstånd, ju större konsumtion, desto mer avfall och sopor som inte kan tas upp i naturens kretslopp. Även den fattiga världen sliter på naturresurserna i ett överutnyttjande av åkrar och vattendrag samt en avverkning av skog som man inte har de ekonomiska möjligheterna att sköta och förnya. Bistånd för hållbar utveckling är en viktig del i svensk utrikespolitik. Utan miljötänkande och miljöhänsyn får vi ingen långsiktighet i det svenska utvecklingssamarbetet. Principerna för hållbar utveckling, som ingår i Riodeklarationen, är försiktighetsprincipen, principen om att förorenaren betalar och principen om användningen av miljökonsekvensbedömningar. De här tre principerna nämns ofta tillsammans. Ett nödvändigt tillägg är socialkonsekvensbedömningar, som bör göras samtidigt med en miljökonsekvensutredning. I det praktiska livet hänger de ofta tätt tillsammans. Detta är viktigt att ha med i det internationella agerandet. Trots alla vackra ord om hänsyn och om nödvändigheten av miljövänliga produkter kommer ofta miljökraven i andra hand och hänsyn till s.k. handelshinder i första rummet. I Sverige har vi gjort beräkningar av vårt lands miljöskuld. Miljöskuld betyder den summa som det skulle kosta att reparera kända miljöskador och återställa skadad natur i sitt ursprungliga skick. I Sverige uppskattas den summan till 7 miljarder om året. Att bedöma ett lands miljöskuld samtidigt som man bedömer tillväxten ger en idé om tillväxtens kvalitet. Är det en ekonomisk tillväxt som står i samklang med en hållbar utveckling eller en tillväxt som bara får miljöskulden att öka? Världens nya industriländer behöver den kunskapen från oss i-länder. Här har länderna i FN ett stort ansvar. Miljöpartiet anser att det svenska målet, att 1 % av bruttonationalinkomsten anslås till internationellt utvecklingssamarbete, är ett ständigt mål att arbeta för. Vi hoppas att det är med i nästa budget. En hållbar utveckling handlar inte bara om ekonomi och miljö. Den handlar också om ett lands sociala, kulturella och demokratiska betingelser. Jämsides med den nya säkerhetspolitiska hotbilden får biståndet också en ny och annorlunda betydelse. Det blir ett konfliktförebyggande instrument, på sikt fredsskapande. Det blir ett utrikespolitiskt instrument för att minska de sociala klyftorna och fattigdomen och skapa stabila stater och samhällen.

Herr talman! Det internationella samfundet har under de senaste tio åren varit mycket starkt och präglats av något som skulle kunna kallas för konstant föränderlighet. Detta har satt stor press på såväl de internationella som de nationella politiska och ekonomiska systemen. Under det senaste decenniet har såväl Sveriges närbelägna omvärld som de mer geografiskt avlägsna världsdelarna varit skådeplatsen för en mycket dynamisk utveckling, vilket ställer stora krav på vår och andra staters anpassningsförmåga. Ur internationellt ekonomiskt perspektiv har de olika marknadernas internationalisering och liberalisering kraftigt tilltagit och därmed bidragit till ökad tillväxt och ökat välstånd. De under 1986 påbörjade GATT-förhandlingarna avslutades 1994 med sammanlagt goda resultat och skapandet av en ny fast organisation för internationell frihandel, WTO. Det råder en försiktig optimism beträffande utvecklingen i Öst och Centraleuropa, medan den ekonomiska situationen i Ryssland förblir osäker. Asien, och i synnerhet Sydostasien, präglas av relativt stark tillväxt. Afrikas utsatta läge består, medan Latinamerika präglas av viss optimism. De europeiska länderna har trots växande ekonomier inte förmått bryta trenden med stigande arbetslöshet under de senaste 20 Herr talman! Ur internationellt politiskt perspektiv segrade frihetens och demokratins ideal över totalitarismen och kommandoekonomin när Sovjetunionen och östblocket föll ihop till förmån för ett system av självständiga och fria stater i Europas östra delar. Samtidigt ökade den säkerhetspolitiska instabiliteten och osäkerheten. Kriget i f.d. Jugoslavien är det mest påtagliga exemplet på detta. Det sätter stor press på OSSE, att ta ett större internationellt ansvar. Ur globalt perspektiv har Rysslands makt försvagats och Kinas position stärkts. USA förblir den enda globala supermakten. Ur Europaperspektiv har EU i två omgångar drivit på fördjupning och utvidgning. 1986 såg tillkomsten av enhetsakten och medlemskap för Portugal och Spanien. 1992 förhandlades EU De tio år som förflutit mellan 1986 och 1996 är emellertid inte unika. Mycket talar för att den samhällsekonomiska utrikespolitiska utvecklingstakten inte avtar. Mot denna bakgrund måste Sveriges utrikespolitik ha beredskap att hantera både en europeisk och en global dagordning. Redan nu vet vi att morgondagens europeiska dagordning kommer att styras av att ett tiotal länder från Baltikum samt Öst och Centraleuropa hyser stora förhoppningar på medlemskap i Europeiska unionen, att Rysslands utveckling präglas av fortsatt osäkerhet och att södra Medelhavsområdet domineras av en explosiv kombination av demografiska problem och osäker välståndsutveckling. Den globala dagordningen kommer med största sannolikhet och stor nödvändighet att ta upp FN:s omstrukturering, riskerna för fler inomstatliga etniska konflikter, befolkningsfrågan och den tillhörande försörjningsfrågan, globala miljöproblem och internationell brottslighet. En fråga som under de senaste åren har fått alltför litet uppmärksamhet är solidariteten med utvecklingsländerna. Den måste nu åter föras högre upp på dagordningen. En fråga som däremot inte kommer på någon officiell dagordning, men som är väl så viktig, är de framtida konsekvenserna av tyngdförflyttningar inom den globala maktbalansen. I detta avseende är det viktigast att närmare följa konsekvenserna av Rysslands försvagning och Kinas tilltagande styrka. För att möta den nya tidens krav måste världens stater mer än någonsin vara beredda på ett globalt samarbete över nationsgränserna och mellan kontinenterna. Talet om ett fördjupat internationellt samarbete får inte stanna vid slitna honnörsord. Förväntningar på det internationella freds och säkerhetsinstitutionerna, där FN intar en central roll, att generera utrikespolitisk stabilitet, gränsöverskridande lösningar på politiska problem och ekonomiskt välstånd är med rätta högt ställda. Det förutsätter att dessa organisationer får mer resurser och att beslutsmekanismerna effektiviseras. Världens stater får därför vara bredda på att i än större utsträckning acceptera att den nationella suveräniteten som begrepp inte längre tolkas bokstavligt. I en värld som karakteriseras av ömsesidigt beroende finns det få nationella politikområden vilkas konsekvenser stannar vid nationalstatens gränser. Ett lands interna ekonomiska och politiska stabilitet samt säkerhetspolitik kan inte betraktas för varje enskilt land i taget utan detta måste sättas in i ett större sammanhang. Morgondagens internationella system måste i större utsträckning underlätta samspelet mellan stat och omvärld. I detta perspektiv är Sveriges roll att underlätta utvecklingen mot ett sådant system. Herr talman! Glädjande nog har regeringen bedrivit en biståndspolitik som till stora delar följer den inriktning som gavs vid regeringsskiftet 1991. Det var då som svensk biståndspolitik på allvar inriktades på demokratisering och förändringar mot friare marknader. Detta har blivit den enda hållbara vägen för att hjälpa utvecklingsländerna till en bärkraftig och långsiktig utveckling och för att komma till rätta med försörjningskrisen. Mycket återstår emellertid att göra i biståndssammanhang. Kravet på demokrati måste utvecklas och framstå som ett verkligt och oåterkalleligt krav. Trots FN:s kvinnokonferens förra året har kvinnornas situation ännu inte fått tillfredsställande uppmärksamhet. Trots ett färskt GATT-avtal är utvecklingsländernas villkor för frihandel fortfarande otillfredsställande. Skuldsituationen har fått marginella förbättringar. Men de strukturella problemen kvarstår. Svensk biståndsverksamhet skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja de enskilda organisationernas potential. De opinionsbildare som inte inser att antalet biståndsprojekt långt överstiger befintliga resurser och inte anser att enprocentsmålet är ett lika viktigt mål som biståndets effektivisering är antingen okunniga eller sällsynt cyniska. Kvinnans situation i olika länder måste lyftas fram i allt biståndsgivande. Men för att kunna nå kvinnan måste man också nå mannen så att hans attityder och inställning till kvinnan förändras. Kvinnan måste komma upp på samma plan som mannen i alla de länder där svenskt bistånd är engagerat. Hon måste bli accepterad som en fullvärdig individ och ha rätt till fullständigt människovärde. Herr talman! Familjesammanhållning samt barns hälsa och utbildning i utvecklingsländerna kan vi i stor utsträckning tacka dem själva för. Detta har de, förutom i några undantagsfall, uppnått utan att ha tillträde till krediter eller äganderätt till den mark som de brukar och trots en mängd kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska hinder. Varje år går utvecklingsländerna miste om hundratals miljarder dollar, uteblivna välfärdsvinster och inkomster på grund av reglerade varu och produktionsfaktorsmarknader. Den huvudsakliga anledningen är att industriländerna har en lång och tragisk tradition av regleringar inom textilindustrin och jordbruket. Frihandel är den enskilt största faktorn bakom både OECD-ländernas och NIC-ländernas ekonomiska framgångar. Allt tyder på att detta även skulle gälla utvecklingsländerna. Tack vare det senast GATT avtalet sker det en förbättring under de kommande tio åren inom områden som är viktiga för utvecklingsländerna. Förbättringen har emellertid skett från en mycket reglerad nivå, och därför återstår mycket att göra. Ytterligare ett skäl för att vi skall nå upp till målet 1 % av BNI är att vi då bättre kan utöva påtryckningar på våra partner inom Europeiska unionen. Det borde inte vara omöjligt att tillsammans med Danmark och Nederländerna kunna argumentera för att samtliga EU-länder borde nå upp till den av FN rekommenderade nivån 0,7 %. Redan i dag är EU och dess medlemsländer världens största biståndsgivare, men en höjning för samtliga medlemsländer upp till 0,7 % som en början skulle innebära ytterligare åtskilliga tiotals miljarder US-dollar till meningsfulla projekt i tredje världen. Herr talman! I förgrunden för Kristdemokraternas utrikespolitik står målsättningen att försöka tillämpa ett etiskt förhållningssätt till internationella förhållanden. Vi anser att precis som det lilla samhället måste det internationella samfundet förenas av sammanhållande grundvärderingar som genomsyrar normer och regelverk. Från början gäller det att slå fast att synen på människolivet och det medmänskliga umgänget måste stå i centrum för dessa värderingar. Människans personliga värdighet är således av avgörande betydelse. De grundläggande mänskliga rättigheterna behövs inte bara för att ge trygghet och skydd åt människovärdet utan också för att etablera en enhetlig måttstock med vilken vi kan bedöma andra länders trovärdighet på den internationella arenan. Rätten till liv, fysisk okränkbarhet, samvets och religionsfrihet, yttrandefrihet, församlingsfrihet, rätten till fria och för individen hemliga val, rätten till självständigt rättsväsende, respekt för privatlivet och familjelivet samt skydd mot diskriminering är först och främst till för den enskilda människan. Vi kan emellertid inte bortse ifrån att det också ger oanade möjligheter att strukturera det internationella systemet, vilket starkt behövs i dagens oroliga värld. Herr talman! De självständiga staterna har även ett reellt etiskt värde som ansvariga för att varje liten människas rättigheter respekteras men också för det gemensammas bästa inom sina länders gränser. Dessa gränser upphäver dock inte det djupa etiska band som förenar människor och nationer såsom tillhöriga ett och samma människosläkte. Därför har människans naturliga rättigheter såsom de kommer till uttryck i När vi nu skriver februari 1996 står FN och sådana närstående regionala organisationer som OSSE och EU inför mycket stora utmaningar. De förhoppningar som många hade om en ny världsordning baserad på en tillfällig period av stor enighet inom FN:s säkerhetsråd har tonats ned. Samtidigt har vi fått en ny situation med många inomstatliga konflikter där brotten mot de mänskliga rättigheterna är många men svåra att dokumentera. Behovet av medling, fredsoperationer och humanitära insatser har kraftigt ökat. När det gäller f.d. Jugoslavien finns det fog för en mycket försiktig optimism. Ur svensk synvinkel bör vi kunna känna tacksamhet inför det svåra och gedigna arbete som de svenska styrkorna och Carl Bildt genomför. Faran är däremot långt ifrån över. Den naturliga grunden för varje samhälle och stat är den minsta och viktigaste gemenskapsenheten familjen. I f.d. Jugoslavien, och framför allt i Bosnien, är familjerna i spillror och de har fått utstå mord och förnedring. Behovet av humanitära insatser är därför ofattbart. Den tribunal som så småningom skall döma krigsförbrytare och i synnerhet de serbiska friskarorna för brott mot mänskliga rättigheter är i hög grad behövlig. Förövarna måste identifieras och dömas. I samband med arbetet att etablera en svensk position inför EU:s regeringskonferens IGC 1996 noterar Kristdemokraterna med stor tillfredsställelse att det finns en bred politisk enighet bakom kravet på att EU fördragen skall inledas med en komplett förteckning över grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Kristdemokraterna anser emellertid att fördragen även borde kompletteras med ett förbud mot dödsstraff. Denna sistnämnda åtgärd skulle ha ett stort värde med anledning av den förestående utvidgningen mot de baltiska samt öst och centraleuropeiska länderna. Vi anser det helt oacceptabelt att ett EU-land skulle behålla dödsstraffet. Utvecklingen i Ryssland måste följas med stor noggrannhet. Beslutet att inkludera Ryssland i Europarådet kan inte motiveras utifrån dess respekt för mänskliga rättigheter. Endast om Ryssland på allvar bryter den nuvarande destruktiva trenden, bl.a. i Tjetjenien, kan medlemskapet accepteras. Fru talman! Kina har under senare tid vid upprepade tillfällen varit föremål för skarp kritik mot allvarliga brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det har rört sig om brott mot yttrandefriheten, omänsklig behandling av politiska och kriminella fångar, summariska rättegångar och flitigt användande av dödsstraff, för att nämna några exempel på omänsklig behandling. Bland de mest upprörande fallen är brotten mot rätten till liv för samhällets svagaste och mest försvarslösa individer, nämligen små barn. Det finns väldokumenterade vittnesmål om mord och förnedring av främst små flickor på vissa daghem i Kina. Jag har tidigare uppmanat utrikesministern att agera i frågan men inte noterat någon märkbar förändring. Jag vill fråga utrikesministern om vi kan förvänta oss ett stöd för det demokratiska Taiwan, när landet nu hotas av Kina, och ett mycket kraftfullt fördömande av Kinas sätt att behandla sina medborgare.

Fru talman! När jag i morse gick in i Riksdagshuset för att delta i denna debatt träffade jag några ambassadörer som frågade mig om vad jag trodde om debatten. Jag svarade att jag trodde att det skulle bli en mycket lugn och konstruktiv debatt. Jag tycker att jag har blivit sannspådd. Debatten visar i hög grad vilken stor samsyn vi har i Sverige vad gäller utrikespolitiken. Det är en svensk sammanhållning inför de stora utmaningar som väntar oss internationellt. Även om en utrikesdeklaration är omfattande, hinner man inte att ta upp alla teman. Jag uppskattar mycket vad som ytterligare har kommit fram här, t.ex. det som Karl-Göran Biörsmark tog upp vad gäller rasism. Just mot bakgrund av det lugna och fredliga Sverige, som Biörsmark ritade upp, känns det som senast hände i Norrköping naturligtvis mycket upprörande. Här måste alla goda krafter hjälpas åt. Jag tror att det väldigt mycket handlar om att unga, utsatta människor definierar sig i motsats till andra. Dessa bakomliggande orsaker måste vi försöka angripa med förebyggande arbete. Men det handlar också om att vi i ett demokratiskt samhälle har rätt att skydda oss mot rasistisk propaganda. Vi måste gå fram med båda dessa sätt. Helena Nilsson tog upp väldigt viktiga teman, nämligen den globala livsmedelssäkerheten och miljöfrågorna. Jag hade gott kunnat beröra dessa liksom en del andra viktiga globala frågor om kvinnor och barn osv. Dess värre hann jag inte med det. Därför är det bra att frågorna berörts av andra. Just frågan om den globala livsmedelssäkerheten kommer en annan socialdemokratisk ledamot att ta upp, nämligen Lena Vad gäller arbetet och strävandena för att uppfylla målen vid miljökonferensen i Rio om hållbar utveckling osv. kan jag försäkra Helena Nilsson om att nuvarande regering kommer att arbeta lika intensivt som tidigare har skett. Det var ett arbete av den förra regeringen som jag uppskattade mycket. Också Bodil Francke Ohlsson tog upp de globala miljöfrågorna. Det är bra att de blir belysta. Det är ju så, som Eva Zetterberg sade, att världen är så stor, så stor. Det visade egentligen alla talare här utom Göran Europa. Det kan man naturligtvis göra även i en utrikespolitisk debatt. Han nämnde sedan att några punkter saknades, dvs. världen utanför Europa. Men jag tror att detta speglar en viss olikhet i synen mellan Moderaterna och regeringspartiet och kanske också de andra partierna. När det gäller synen på världen utanför - synen på Afrika och synen på FN - är man inte lika aktiv inom Moderaterna som i de övriga partierna. Det är alltid frestande att dra gränser. Tidigare gick det en gräns mellan blocken i Östersjön. Vi måste se till att en sådan gräns mellan Europa och resten av världen inte dras i Medelhavet i framtiden. Jag skall övergå till att svara på ytterligare en del frågor. Jag har nu fört viss polemik med Göran Lennmarker, men samtidigt instämmer jag i mycket av det som Göran Lennmarker sade, inte minst vad gäller analysen av EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Min uppfattning är att EU är bra på att sköta det konstruktiva, långsiktiga arbetet vad gäller utrikespolitiken. Däremot finns det stora brister i krishanteringen, vilket ligger i mellanstatlighetens natur. Den har begränsningar, och det är just när saker och ting skall åtgärdas snabbt som begränsningarna visar sig allra tydligast. Därför måste vi arbeta vidare med det som klumpas samman under benämningen Petersbergsuppgiften, dvs. konfliktlösande och fredsbevarande uppgifter. Vi inom EU måste också skaffa oss en bättre analysförmåga. Vad gäller de baltiska länderna råder det här en stor enighet om hur väsentlig deras utveckling är, också för Sverige och för hela närområdet. Det är ytterst viktigt att de baltiska länderna snart får sitt medlemskap i EU. Jag vill till Karl-Göran Biörsmark säga att det inte har funnits någon tövan vad gäller det svenska engagemanget för att bygga en alleuropeisk säkerhetsgemenskap. Vi menar att det däremot inte behöver öppna för ett NATO-medlemskap. Det är möjligt att vi här har olika åsikter. Men vi i det socialdemokratiska partiet är väldigt tydliga i vår uppfattning. Jag vill passa på att be Eva Zetterberg att inte misstolka Ingvar Carlsson. När Ingvar Carlsson i sitt tal i Sälen nämnde att det är stora förändringar på gång inom NATO med ett tidsperspektiv sex sju år framåt var det för att vi aktivt skulle följa dessa förändringar, inte för att vi skulle fastslå något datum för vårt medlemskap. Det hade inte alls med det att göra. Helena Nilsson ställde en fråga om Barentsområdet, vilket är ett väsentligt samarbetsprojekt. Det omfattar inte bara länderna längst upp i norra Europa utan också regionerna där uppe. Det pågår ju dels ett mycket aktivt politiskt samarbete mellan regeringarna, dels ett ekonomiskt, socialt och kulturellt samarbete mellan länderna men inte minst mellan regionerna i Barentsområdet. Detta är ett nära samarbete som vi stöder med biståndspengar. Det handlar då om kommunikationer och miljö. Men där finns också en ekonomisk potential som gör att de inte borde behöva stödjas av bistånd, därför att den har en näring i sig själv. Till Eva Zetterberg vill jag ta upp det som nämndes om den kärnvapenfria zonen. Jag har aldrig sagt att den är föråldrad, som det har stått i en tidning. Vad jag sade var snarare att den kärnvapenfria zonen i Norden i praktiken i dag är uppnådd, därför att efter det kalla krigets slut har såväl USA som f.d. Sovjet beslutat att dra tillbaka sina taktiska kärnvapen. På det viset är frågan inte lika aktuell längre, men konceptet om kärnvapenfria zoner är viktigt. Det är ett delmål på vägen mot en kärnvapenfri värld. Flera har tagit upp detta med vetot och FN frågorna. Låt mig säga att vetot i säkerhetsrådet har förlorat sin betydelse under senare år. Det är en process som vi hälsar med tillfredsställelse. Jag ser gärna att vetot fortsätter att förlora i betydelse. Jag vill också gärna ha en principiell diskussion om vetot i säkerhetsrådet. Kan man begränsa det till vissa områden? Hur skall vi ha det med tanke på att vi bör vidga rådet med flera permanenta medlemmar? Det är ju viktigt att man också fortsättningsvis har ett säkerhetsråd som har handlingskraft. Det får inte försvagas. Jag hinner kanske också nämna någonting angående Turkiet. Vad vi försöker göra är att på alla områden påverka Turkiet för att få bättre efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Det finns stora brister, och det är riktigt att vi måste kritisera detta. Det handlar bilaterala samtal och om bilateral dialog. Det handlar också om EU, som nu är ett forum för diskussionen med Turkiet - inte minst genom tullunionen. Man kan också gå genom Europarådet och OSSE. Jag skulle dock vilja påpeka att det inte bara handlar om att kritisera och ifrågasätta, utan också om att konstruktivt försöka stödja en positiv utveckling i Turkiet. Det är en väldigt viktig fråga. Det finns några ytterligare frågor som jag dessvärre inte hinner med, men jag får återkomma till dem.